Herr talman! Den här debatten präglas självfallet av att vi i tiden har hamnat i växlingen mellan de borgerliga treoch enpartiregeringarna. Jag skulle utifrån ett LO-perspektiv vilja lägga synpunkter på för det första den avgående regeringens politik, för det andra de eventuella förväntningarna på den nya regeringens politik och för det tredje på framtidsalternativen. Det har i den här talarstolen i dag förts en kamp mellan två olika historieskrivningar över trepartiregeringens insatser. Från borgerlig sida vill man skriva in att det varit framgångsrika år, bortsett från bekymren med kärnkraften. Från socialdemokratisk sida är vi inte beredda att dela den synen. Som Olof Palme utvecklat har det varit två år präglade av tillbakagångar på för löntagarna oerhört viktiga områden inom politiken. Det har varit löntagarna som fått bära bördorna av regeringens politik. De har fått se sin standard nedpressad av inflationen. Samtidigt har de kunnat se hur andra grupper direkt favoriserats av regeringens politik. Löntagarna har känt stor oro för sina arbeten. I många fall har de direkt drabbats av arbetslöshet. Trepartiregeringen inledde med att utpeka löntagarna som orsaken till landets ekonomiska problem: Arbetares och tjänstemäns alltför höga löner måste pressas tillbaka om landet skulle kunna räddas. Därom var regeringen, SAF och deras trogna vapendragare bland tidningarna ense. Avtalsrörelsen 1977 blev hård och utdragen. Först intill randen av en storkonflikt nåddes en uppgörelse. Den låg enligt regeringens bedömning inom den ”samhällsekonomiska ramen”. Och ändock. Strax efteråt holkade regeringen ur dess innehåll genom devalvering. En rekordhög inflation beroende på slapp prispolitik, höjd moms och devalveringar ledde till att priserna steg långt över vad avtalet kunde hänga med i. Fackföreningsrörelsen måste konstatera att mot regeringens politik för att pressa tillbaka löntagarnas standard räckte inte de fackliga medlen. Årets avtalsrörelse riktade in sig på att finna en konstruktion som dels kunde hålla emot en inflationspolitik, dels kunde förhindra den vidgning av inkomstklyftorna som skatteändringarna innebar. Det blev en satsning på en indexklausul och låglönepåslag. Efter uppgörelsen återkom regeringen med sitt betyg: uppgörelsen låg inom den samhällsekonomiska ramen. Och strax därefter sänkte man arbetsgivaravgifterna, dvs. man betalade tillbaka till arbetsgivarna de pengar som löntagarna räknat av i tidigare avtalsrörelser. Än en gång fick löntagarorganisationerna svälja den beska medicinen: mot en regering som agerar i arbetsgivarnas intresse är det näst intill omöjligt att kunna försvara medlemmarnas standard. Sedan regeringsskiftet har den också sjunkit med omkring 5 96. När man nu vill måla ut att ”vi klarar krisen, vi går mot ljusare tider”, vill jag fråga: Vilka fick betala priset och för vilka ljusnar det? Det var löntagarna som genom en åtdragen svångrem fick ta på sig bördorna. Och vilken ljusning kan de se? För en arbetarfamilj med något eller några barn innebär inte indexreglering eller marginalskattesänkning någon avgörande vändning i familjebudgeten. Man måste alltjämt vända på slantarna för att få det att gå ihop, samtidigt som man ser hur förmånerna växer hos dem som redan har och samtidigt som man ser hur spekulationerna i hus, mark, havskryssare, frimärken osv. når nya höjder. Den borgerliga trepartiregeringens inre sönderfall och slutliga upplösning ses inte med någon som helst sorg av löntagarna. Den ses bara som ett stort steg närmare det bortre parentestecknet för en borgerlig regering. Vad väntar vi nu från fackligt håll av den nya regeringen? Ja, en sak är att det kanske kan vara lättare att tala med en regering bestående av ett, visserligen svagt, parti än med en som talar med tre olika tungor. Men, för att citera LO-ordföranden: ”Så mycket är klart — jag har inga som helst förhoppningar på folkpartiregeringen.” Den vaga regeringsförklaring som presenterades av statsministern för en vecka sedan kommer väl vad det lider att få klarare konturer. Om arbetsmarknadsministern för riksdagen lägger fram den proposition om ny förtroendemannalag som nu gått till lagrådet, får vi klart besked om att också den här borgerliga regeringen tar klar ställning mot löntagarorganisationerna. Den nuvarande förtroendemannalagen antogs under stor politisk uppslutning. På samma sätt som medbestämmandelagen bygger den på principen att produktionen skall vara med och betala kostnaderna för såväl arbetsgivarnas som arbetstagarnas intressebevakning. Fram till lagens tillkomst var det ju bara arbetsgivarnas kostnader för intressebevakningen i form av förhandlarlöner, konferenser, propaganda etc. som bars direkt av produktionen. Löntagarorganisationerna har fått finansiera hela sin verksamhet genom beskattade medlemsavgifter. Nya arbetsrättskommitténs betänkande byggde vidare på de principer som fanns bakom lagens tillkomst. Det ville gå längre i att jämna ut skillnaderna mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas förutsättningar att driva intresseverksamhet. Det förslag som nu gått till lagrådsremiss når inte alls upp till betänkandets ambitioner — och det hade vi kanske inte väntat oss— när det exempelvis gäller fackliga möten på betald arbetstid. Men än värre är att det innebär en rad försämringar i den lag som nu redan gäller. Det rymmer också tankegångar som är helt främmande på svensk arbetsmarknad. Det som synes ligga bakom försämringarna är att man blandat ihop begreppen. Av den ursprungliga strävan att skapa lika förutsättningar för intressebevakningen har man gjort ett slags neutralitetsprincip, som blir helt orimlig till sina konsekvenser. Låt mig utan att gå in i någon detaljgranskning få påvisa några sådana punkter för kammarens ledamöter. 1. Lagförslaget innebär att om arbetstagarorganisationen varslar om någon form av stridsåtgärd, så upphör arbetsgivarens betalningsskyldighet för all facklig verksamhet, trots att hans skyldigheter i övrigt enligt exempelvis MBL och som ej berörs av konflikten kvarstår. Det här skulle innebära, att om vi i en lönerörelse exempelvis lägger ut varsel om övertidsblockad, så ställs den facklige förtroendeman som arbetar med MBL utan lön! De påstådda neutralitetssträvandena blir alltså ännu ett konfliktvapen i händerna på arbetsgivarna. Ty man drar ju inte den konsekventa slutsatsen att då måste också någon annan än produktionen betala arbetsgivarrepresentanternas löner! 2. Förslaget innebär att facket skall primärförhandla om den fackliga verksamheten i företaget. Det innebär helt enkelt att arbetsgivaren på ett tidigt stadium får laglig rätt att påverka den fackliga verksamheten. Det här uppfattar vi som ett direkt hot mot och ingrepp i den fackliga friheten. Tanken bakom skulle vara MBL:s bestämmelser om primär förhandlingsrätt i de frågor som rör företaget. Men där är det ju klart utsagt, att arbetsgivarens intresseverksamhet faller helt utanför varje inflytande från fackets sida. 4. Förslaget innebär inskränkningar i rätten till betald ledighet för utbildning, deltagande i konferenser etc., som förtroendemännen behöver för att sköta sitt fackliga uppdrag hos arbetsgivaren, genom en maximering till 40 timmar per år och förtroendeman. Det innebär exempelvis att en nyvald klubbordförande, som åker på en veckolång kurs, har förbrukat sin tid. Han eller hon kan sedan inte åka på exempelvis en förbundskonferens som informerar om ett nytt avtal! Förslaget innebär också att förtroendeman bara kan bevista utbildning som sker i det egna förbundets regi. Han kan exempelvis inte vara med på kurser, som sker i LO:s, TCO:s, ABF:s eller TBV:s regi! Och det leder, som var och en med minsta inblick i facklig verksamhet förstår, till oanade konsekvenser: De som är medlemmar i mindre fackförbund får mycket svårt att kunna få någon utbildning över huvud taget! Men i den heliga neutralitetens namn finns inget i lagförslaget som säger att arbetsgivaren skall sluta betala ut lön till den personalchef som vistas mer än en vecka på något arbetsgivarinternat! Eller att ASEA skall sluta betala arvode till den styrelseordförande som tillika sitter av mer än 40 timmar i SAF-konferenser! 5. Till de här uppenbara tokigheterna kommer en rad mindre inskränkningar av nuvarande lag, som jag inte nu skall gå in på. 6. Något annat än att lagförslaget inte på långa vägar skulle nå upp till utredningsförslaget hade vi kanske, som sagt, inte vågat vänta. Däremot finner vi det mycket anmärkningsvärt att på de möten som ändock föreslås få hållas på betald arbetstid och som sägs skola ge styrelsen returinformation om de anställdas tyckande skall också oorganiserade ha tillträde. Hur kan man stå så helt ffrämmande för arbetarrörelsens historia, att man med lagens hjälp vill ge ”svartfötter” möjlighet att påverka facket? F. ö. skall man inte få ha omröstning eller fatta beslut på dessa möten. Hur skall då en styrelse kunna få underlag för sitt agerande? Skall man kanske tillkalla SIFO? Herr talman!

Som en kontrast till borgerlighetens inbördes krigföring står den enighet som demonstrerades vid den socialdemokratiska partikongressen. I den ser fackföreningsrörelsen ett regeringsalternativ som håller bortom 1979. Många förhoppningar var knutna till den socialdemokratiska partikongressen — inte minst motståndarnas om att här få se en öppen spricka mellan fackföreningsrörelse och parti. Så blev det nu inte — tvärtom. Partikongressen antog enhälligt ett utlåtande om ekonomisk demokrati och löntagarfonder. Det innebär att partiet och LO nu står på samma principiella grund i fondfrågan. Därmed är — helt i enlighet med den fastställda tidtabellen — partiet och fackföreningsrörelsen i takt i fondfrågan. Vi kommer nu att föra ut löntagarfondsfrågan offensivt från en samlad arbetarrörelse. Herr talman! Även om de senaste veckornas händelser har skapat ett delvis nytt mönster i svensk politik går dock skiljelinjen klar. Den går mellan en sargad, ickesocialistisk borgerlighet som står på kapitalismens vacklande grundvalar och en enad arbetarrörelse som står på den demokratiska socialismens grund.

Herr talman! Under drygt tio år har det förts en ganska intensiv debatt om arbetsmiljön, om vilka risker som många människor utsätter sig för i arbetslivet. Precis som Fritz Börjesson antydde är det ganska naturligt att det här också har satt sina spår hos ungdomarna. Det är också rätt självklart att många föräldrar vill att deras barn skall få ett bättre arbete än det de själva har haft. Men att av de här ganska självklara konstaterandena dra slutsatsen att en väsentlig förklaring till ungdomsarbetslösheten är att ungdomarna själva inte vill ta jobb är inte rimligt. Det är inte självförvållad arbetslöshet vi har bland ungdomarna i dag. Men tyvärr framställs det på en del håll på det sättet. Naturligtvis finns det enstaka arbetsgivare som inte har kunnat få de jobb besatta som de annonserat ut vid arbetsförmedlingen. Men som jag berättade om från Göteborgsundersökningen är de lediga jobben mycket få. Vid undersökningen har man kommit fram till att det i stort sett rör sig om hörsägner när det talas om att ungdomarna är ovilliga att ta arbetena. Vad jag i mitt tidigare anförande ville säga var att vi skall försöka förklara det här, så att vi kan koncentrera oss på det som är väsentligt, nämligen att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Och det är inte ungdomarna själva som vi skall angripa utan bristen på jobb. Det är t.ex. det förhållandet att de inte får utbildning. Många ungdomar befinner sig i dag i den situationen att de måste köa i månader, innan de kommer in på en kurs inom marknadsutbildningens ram. Det är också så, att de inte får mer än några minuter på sig att tala med en arbetsförmedlare. Kan vi rusta upp arbetsförmedlingen, kan vi vidga verksamheten med nya former av utbildning, t.ex. varvad utbildning och praktik, då kan vi lösa en del av de här problemen — men bara en del för i grunden fordras det en annan ekonomisk politik som sätter sysselsättningen främst. Men, Fritz Börjesson, jag har inte velat förneka att ungdomarna skall se på vilka olika typer av jobb som finns på arbetsmarknaden. Det är emellertid något helt annat än vad som tyvärr förekommer på alltför många håll i dag, nämligen att skylla arbetslösheten på ungdomen själv. Jag vet — och jag tror också nästan alla kammarledamöter inser det — att de allra flesta ungdomar djupt vantrivs med den situation som man befinner sig i när man går utan jobb. Det finns en risk att dessa ungdomar vänder sig bort från samhället och tar avstånd från oss politiker. Vi skall inte göra den risken större genom att påstå att deras arbetslöshet är självförvållad.

Herr talman! Under de två senaste åren har jag ofta talat om behovet av att skapa en mänskligare skola. En mänskligare skola — det är en skola där arbetet känns meningsfullt för alla elever och för skolans personal, en skola som fungerar. Det krävs realism för att få skolan att fungera. Det krävs att man ser och erkänner de problem som existerar i dagens skola, att man inte av prestigeskäl förnekar dem eller söker bortförklara dem. Det är sant att många problem har komplicerade orsaker och att felet ofta inte är skolans. Detta kan dock aldrig få innebära att skolan skjuter ifrån sig sitt ansvar eller att de skolansvariga försöker förminska skolans betydelse för barn och ungdom. Realism är också att inte ställa övermäktiga krav på lärarna. Lärarnas arbete är svårt och tungt; de har, lika väl som andra arbetstagare, rätt att ställa krav på en god arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden. Det är i hög grad eleverna som formar lärarnas arbetsmiljö. Realism är också att inse att eleverna är olika och att de har rätt att vara olika, har rätt att kräva att deras egenart i mognad, begåvningsprofil och intressen respekteras. Realism är att inse att vårt land verkligen är mycket avlångt, med stora skillnader mellan norr och söder, mellan tätort och landsbygd. Det går inte att lägga en mall över alla landets skolor. Realism är att inse att en av skolans fundamentala uppgifter är att träna de unga för vuxenlivet. Det innebär att skolan skall ge dem kunskaper och färdigheter som gör det möjligt för dem att som vuxna fungera i medborgarrollen, i familjerollen, i yrkesrollen och i en berikande fritid. Det innebär också att träna dem att ta ansvar för sig själva och sitt liv. Skolans uppgift är ingalunda att försöka skydda de unga för livets realiteter. Skolan skall i stället hjälpa dem att handskas med svårigheter och motgångar, skolan skall hjälpa dem att se sina möjligheter och sin begränsning och träna dem till att maximalt använda sina förutsättningar och sin förmåga. Skolarbetet måste därför präglas av flexibilitet, valfrihet och verklighetsförankring. Läroplanen är det viktigaste styrinstrumentet härför. Det har alltmer uppdagats att den nuvarande läroplanen inte uppfyller dessa krav i tillfredsställande utsträckning; här är en uppenbar orsak till den vantrivsel som många elever i dag känner. Dess värre innebär det läroplansförslag som skolöverstyrelsen överlämnat till regeringen att valfriheten ytterligare försvagats. Respekten för elevernas olika förutsättningar, anlag och intressen har fått vika för ett diffust jämlikhetstänkande, som vid närmare analys visar sig vara djup oförståelse för andra än de teoretiskt lagda. Därför har SÖ ingenstans i förslaget vågat understryka skolans kunskapsförmedlande roll; inte heller har de grundläggande basfärdigheterna — att kunna läsa, skriva, räkna — fått den plats som SIA-utredningen och senare riksdagen avsåg. Förslaget bygger på förlegade tankegångar som verkligheten eftertryckligt tvingat oss andra, inte minst de i skolan verksamma, att ompröva. Det brådskar att få en ny läroplan för grundskolan. Det kan inte accepteras att alla de som i dag har en så otillfredsställande skolvardag i onödan måste vänta på en förändring. Om inte regeringsskiftet inträffat, hade en proposition om ny läroplan förelagts riksdagen i mars nästa år. Det är min varma förhoppning att skolminister Rodhe inte försenar arbetet på denna proposition. Den sociala basgruppen är klassen. Men med SIA-reformens arbetsenheter har individualiseringsmöjligheterna ökat och därmed också möjligheterna för eleverna att få uppleva arbetstillfredsställelse. Flexibla elevgrupperingar, som t.ex. medger intensivträning av basfärdigheter, är ett instrument som måste användas med ansvar och omdöme, men det får inte schabblas bort i föregivet intresse att skydda de svagare eleverna. Eleverna måste mötas av intresse. Kravlöshet är motsatsen till intresse. Krav måste ställas på alla elever att göra sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Inte minst gäller detta de studiebegåvade. De med goda förutsättningar för studier får inte tillåtas att lata sig genom skolan. Många elever behöver dock särskilt stöd. Skolans resurser för stödinsatser är omfattande. Men bristerna är också påtagliga. De utredningar som den förra regeringen tillsatte för att se över elevvården och för att klarlägga vilka faktiska krav en integrering av handikappade elever ställer kommer förhoppningsvis att redovisa förslag som kan förbättra skolans möjligheter att hjälpa och stödja. En utvärdering av hittillsvarande insatser för invandrarbarnen hade också påbörjats vid regeringsskiftet. Målet för stödet måste, mera än hittills, vara att anpassa skolan till den enskilda eleven utifrån hans problem och behov. Med det synsätt som jag här anlagt är det naturligt att också slå fast att betyg skall finnas i skolan. Det relativa betygssystemet, som moderata samlingspartiet som enda parti redan från början motsatte sig, har medfört en betygsdiskussion som mera karakteriseras av känslostormar och hopp om en bättre värld än gediget vetande, vilket är ytterst beklagligt. Det nya betygssystemet måste bli ett bättre instrument för utvärdering av skolans verksamhet. Det får inte snedvrida undervisningen eller medföra en felaktig konkurrensmentalitet. Betygen kan och skall självfallet kompletteras med information i andra former, men det är värt att minnas att endast formella betyg som ges i en enhetlig skala har en innebörd som är entydig såväl för lärare som för eleven och föräldrarna. Vidare är det eleven själv som påverkar betygsättningen genom sina prestationer, och rättvisan i betygen kan kontrolleras av eleven själv och av hans kamrater. Ingen har hittills kunnat visa på en bättre metod än betyg för urval till fortsatta studier. Redan SIA-utredningen påpekade att skolan alltmer förvandlat eleverna till renodlade konsumenter. Eleverna måste få vara med och ta ansvar för skolmiljön och skolvardagen. Det har blivit populärt att exemplifiera detta ansvar med att eleverna skall få måla om sina klassrum o. d. Enligt min mening bör sådant, som skolan annars anlitar utomstående fackmän för, inte utföras av eleverna. Redan arbetarskyddssynpunkter talar ofta däremot. Nej, det är den vardagliga verksamheten i den egna skolmiljön som eleverna måste delta i och lära sig respektera. En god arbetsmiljö i skolan — det innebär i första hand en god anda i skolan. I vårt samhälle gäller en rad oomtvistliga normer, som bygger på grundläggande demokratiska värderingar. De finns också angivna i gällande läroplan. Icke desto mindre är brotten mot dessa normer legio i dagens skola: hänsyn, respekt för oliktänkande, respekt för sanning och rätt, arbetsdisciplin sätts ofta åsido. Den s.k. normgruppen, som jag tillsatte i våras, har redan utfört ett omfattande arbete och startat en diskussion ute i skolorna som kommer att ha ett bestående värde. Den fysiska miljön är naturligtvis därför inte ointressant. Vi måste komma bort från stordriftstänkande då det gäller skolan. Det är också viktigt att beakta att närhet till utbildningen är av avgörande betydelse för många elevers motivation och intresse. Inte minst gäller detta gymnasieutbildningen. Det var min avsikt att i vår förelägga riksdagen en proposition om flexibel skolplanering, där jag bl.a. avsåg att visa att det under vissa omständigheter var möjligt att medge att tvåparallelliga högstadieskolor nyinrättades. Även en ökad decentralisering av gymnasieutbildningen var planerad. I riksdagens beslut om SIA-reformen ingick ett principbeslut om ett lokalt ledningsorgan för rektorsområdet eller skolenheten. I två promemorior från utbildningsdepartementet har detta organ, nu benämnt skolnämnd, och även medinflytande på klassnivå och arbetsenhetsnivå penetrerats. Frågan har visserligen visat sig vara mera komplicerad än vad riksdagen år 1976 kunde förutse. En proposition var dock aviserad till oktober i år, där problem som remissorganen påpekar enligt min mening fått en tillfredsställande lösning. Jag förutsätter att denna proposition snarast föreläggs riksdagen. Det är ytterst otillfredsställande om elever och föräldrar länge till skall undanhållas det medinflytande i skolan som bör tillkomma dem. Föräldraansvaret för barns utbildning är odisputabelt. I detta ansvar ingår frihet att välja skolform. Under den socialdemokratiska epoken försökte man på allt sätt förmena föräldrarna rätten att välja skola utanför det allmänna skolväsendet, bl.a. genom att göra det ekonomiskt omöjligt för flertalet. På mitt uppdrag har en utredningsman dels inventerat förekomsten av och förhållandena för enskilda skolor, dels klarlagt rättsligt beträffande föräldrarätten i detta avseende. Betänkandet har sänts ut på remiss. Det är min förhoppning att vi nu skall kunna föra en avdramatiserad debatt om de enskilda skolornas plats i vårt skolväsende och om de villkor som bör gälla. I diskussionen om skolan kommer ofta skolledningen och dess betydelse i skymundan. Men skolan som arbetsplats är beroende av en väl fungerande arbetsledning. Den borgerliga trepartiregeringen fattade därför beslut om en utökning av antalet skolledare, och skolledarnas undervisningsskyldighet har sänkts. Riksdagen har i anledning av förslag i årets budgetproposition beslutat att såväl rektorssom studierektorstjänster skall få inrättas utifrån kommunens omfattningspoäng för grundskolan. Kommunen får därmed stor frihet att disponera över ledningsresurserna. Den utveckling av skolans pedagogiska ledningsfunktioner som riksdagen år 1976 fattade principbeslut om berörs i en proposition som den förra regeringen beslutat förelägga riksdagen. I denna proposition föreslogs också att tillsynslärarna, platscheferna, skall bibehållas. En översyn av SÖ:s organisation och ansvar var planerad att inledas vid årsskiftet. För min del har jag funnit att ansvaret för skolans verksamhet med fördel kan decentraliseras; jag anser det väsentligt att länsskolnämnderna får påta sig en kraftigt utökad roll och att dessa följaktligen bör förstärkas. En början har redan gjorts genom att länsskolnämnderna fått huvudansvaret då det gäller de korta yrkesinriktade kurserna och genom att en del av det pedagogiska forskningsoch utvecklingsarbetet försöksvis har decentraliserats ut på fem länsskolnämnder. Min avsikt var att i kommande års budgetproposition fortsätta på den inslagna vägen. Herr talman! Jag förutsätter att det realistiska synsätt som trepartiregeringen anlade på skolpolitiken bibehålls av den nya regeringen och jag hoppas att den grund som lagts i arbetet på en mänskligare skola med redan fattade beslut och långt framskridet förberedelsearbete för förslag under våren tas till vara.

Herr talman! Den 16 december 1976 fattade riksdagen ett beslut om samordnad sysselsättningsoch regionalpolitik. Den proposition och det utskottsbetänkande som låg till grund för beslutet betecknades av vpkgruppens företrädare i debatten som ”bland de märkligaste dokument som passerat riksdagen”. Jörn Svensson fällde också omdömet: ”Dessa dokument är helt meningslösa.” I dag är det inte svårt att i Norrbotten finna människor som är beredda att skriva under på detta. Man finner dem såväl bland länsplanerare som bland deltagare i studiecirklar, såväl bland ledande fackliga företrädare som bland skolelever, såväl bland arbetare i relativt framtidstrygga branscher som bland redan krisdrabbade. Och inte minst påtaglig är medvetenheten om statsmakternas försummelser gentemot Norrbotten bland kvinnor och unga människor, som nu återigen rekommenderas att söka sig från länet till andra, lyckligare lottade delar av landet. I den här decemberdebatten för snart två år sedan påpekade Rolf Wirtén, den nuvarande regeringens arbetsmarknadsminister, att vpk mot de övriga partiernas linje ville sätta bl.a. ”styrande planering i stället för anpassningsplanering”. I Rolf Wirténs ögon var detta naturligtvis något fult. Nu är jag övertygad om att en bred opinion i Norrbotten även på den punkten står närmare vpk:s linje, för där har man verkligen fått erfara vad en anpassnings planering innebär. Gång på gång har man upplevt hur planeringen för länets del snyggt och prydligt ”anpassats” till vad som kunnat vara till fördel för kapitalet. Arbetskraften har ”anpassats” till de platser i landet där kapitalägarna funnit det lönsamt att ha den. Produktionstakten vid de råvarubaserade företagen i Norrbotten — dem har man ju inte kunnat flytta — har ”anpassats” till vad som varit mest vinstgivande. Detta har under långa perioder inneburit rovdrift såväl av malm som av skog och vattenkraft. I dagarna presenterade expertgruppen för regional utredningsverksamhet studien Industri till Norrbotten. Tiden har inte medgivit någon mer ingående läsning av materialet, men på en punkt tycks utredningen uppenbarligen bekräfta vad som sedan länge borde ha varit helt klart: Norrbotten är en enormt värdefull del av vårt land. Den norrbottniska industrin exporterar 60 96 av sin produktion, eller dubbelt så mycket som riksgenomsnittet. Av industrin är 60 96 råvarubaserad, mot 14 96 av övriga landet. Nog borde en landsdel med sådana resurser kunna bjuda sin befolkning arbete och framtid. Meni stället utökas listan över Norrbottens exportprodukter också med varan arbetskraft. Och på importsidan finns åtskilligt sådant som kunde ha framställts i länet — färdigprodukter från stålindustrin, livsmedel, kemiska produkter. Detta är Norrbottens situation i ett nötskal. En kolonial situation skulle man ha sagt, om det gällt någon annan del av världen. Termen satellit används numera och beskriver också målande vad det handlar om. Tecknaren EWK är inte den ende som upptäckt detta, men han gör det på ett utomordentligt åskådligt sätt när han tecknar Sverige som ett långt, i ena ändan väldukat middagsbord med en ensam gäst i den andra ändan. Förmodligen har den ensamme gästen där uppe i norr försetts med en mindre sked än de andra. Låt mig återgå till december 1976. Det beslut som då togs saknade det mesta av substans men innehöll prognoser bl.a. beträffande befolkningsutvecklingen. För Norrbotten innebar det att vi skulle bli 25 000 fler invånare fram till 1985. Redan då uttalades befogade tvivel om det realistiska i en sådan målsättning, och i dag är läget än mer dramatiskt. Utvecklingen i Norrbotten har återigen tillåtits gå tillbaka, och alltfort görs ingenting effektivt för att vända den. I dag måste detta kännas som ett moraliskt dilemma för alla dem som var med om beslutet 1976. I dessa dagar talas det åtskilligt om politikens och politikernas trovärdighet. Vill man stärka den och verkligen visa att man tror på den omskrutna demokratiska beslutsordningen, då visar man det bäst genom att äntligen ta fasta på det man beslutat om och vidta de åtgärder som detta beslut kräver. Och det krävs åtgärder! Det är nämligen ett faktum att om Norrbottens befolkning skall uppnå talet 280 000 år 1985, vilket är den undre kanten, då krävs det att ca 13 000 nya jobb tillskapas. Vill man uppnå ett befolkningstal på 290 000, som riksdagen beslutat att man skall sikta på, och dessutom uppnå förvärvsgraden för riket som helhet, då krävs det omkring 28 000 nya jobb. De här siffrorna visar att även en prutning av riksdagens ambitionsnivå kräver stora ansträngningar. En näraliggande åtgärd måste vara att få de statliga företagen, som så starkt dominerar norrbottniskt näringsliv, att fungera så att de arbetstillfällen som finns säkras och att nya tillskapas. Det får inte gå till så som man ville när det t.ex. gällde Karlsborg. Man var i den debatten beredd att pruta ner antalet massafabriker från tre till två och utgick tydligen ifrån den gamla inställningen att Norrbottens industri och människor skall ställa upp på en strukturomvandling som man inte ens vågar nämna när det gäller andra delar av landet. En företagsegoistisk politik, liknande den som förts från de statliga företagens sida, går inte ihop med de målsättningar man säger sig ha för regionalpolitiken. Regionalpolitiken måste fås att göra skäl för namnet. Det vi nu har är möjligen en nationell politik som får regionala konsekvenser. Med viss censur, föranledd av bestämmelserna för vad som är tillåtet att säga här i kammaren, vill jag nämna att en fackligt ledande person nyligen sagt att utvecklingen av Norrbottens näringsliv får kosta vad den vill. Det är ändå inte längre sedan än att vi minns statsråd av socialdemokratiskt märke som sagt att det för Norrbottens del mindre handlar om ekonomiska insatser än om genomförbara projekt. För kommande tider kan det vara angeläget att uttrycka förhoppningen att man tar bättre vara på länets resurser, idéer och kunnande och låter utvecklingen kosta vad den vill även i fråga om politiska insatser. Man kunde i en sådan här beskrivning av läget i Norrbotten ta en hel rad belysande exempel. Det har också gjorts i olika sammanhang, bl.a. här i riksdagen. Så har t.ex. jag påtalat det sneda i rekryteringen av byggnadsarbetare till Stockholmsregionen och i ett öppet brev till arbetsmarknadsministern ställt ett antal frågor i anslutning till detta. I det svar jag fortfarande väntar på hoppas jag att arbetsmarknadsministern tar fasta på det som från fackligt håll i dagarna sagts om den väntade arbetslösheten bland byggnadsarbetarna. Andra exempel med anknytning till Norrbottensproblemen rör kvinnorna. Undersysselsättning och arbetslöshet är kända begrepp i Norrbotten. Och de är det i hög grad för kvinnorna. Och man hittar utan vidare en parallell också i behandlingen. Målformuleringar, prognoser, tidsperioder — allt sådant är lika diffust när man talar om kvinnornas ekonomiska frigörelse som när man talar om hur man skall komma till rätta med problemen i Norrbotten. Man är rent allmänt för allt som är bra och mot allt som är dåligt, men man definierar ingetdera begreppet. Vi har från vårt håll om och om igen sagt att kvinnokampen är en viktig del av kampen för verklig jämställdhet i samhället. Och eftersom kapitalismen tjänar på, drar nytta av kvinnoförtrycket, så kan vi inte räkna med att jämställdhet kan uppnås i den samhällsform vi lever i. Till kvinnornas frontavsnitt hör också att bekämpa ingrodda myter och attityder som finns inpräntade hos de flesta människor och som också sticker upp bland arbetare, inte minst i tider då läget på arbetsmarknaden är kärvt. Sysselsättningsutredningen har presenterat uppgifter som visar att bara hälften av de kvinnor som fått sysselsättning under 1970-talet verkligen är i arbete. Antalet heltidsanställda kvinnor har i själva verket minskat under perioden. Detta är verkligen avslöjande uppgifter. De visar att samtidigt som kvinnorna vill arbeta och uppmuntras därtill i frigörelsens namn så motarbetas de av ett samhälle som vägrar ställa upp med nödvändig service. Det gäller bl.a. barnomsorgen. Det är sedan länge känt att utbyggnaden av barnomsorgen sker i helt otillräcklig takt och att den bromsats ytterligare till följd av kommunernas ekonomiska bekymmer. Men påpekanden om detta förhållande har ofta bland ledande politiker viftats bort med uppgifter om en växande sysselsättning bland kvinnorna. Det har sett ut som om den kvinnliga förvärvsintensiteten och samhällets barnomsorg inte haft något samband med varandra. Verkligheten är alltså en helt annan. Sysselsättningsstatistiken visar att mellan 1970 och 1977 har 266 000 fler kvinnor kommit ut på arbetsmarknaden. Men i själva verket är det bara drygt hälften av dessa, 160 000, som verkligen arbetar. Resten, 106 000, har varit frånvarande — inte på grund av sjukdom utan för tjänstledighet, främst förlängd tjänstledighet i samband med barnsbörd eller tjänstledighet för studier eller i samband med helger och somrar. Frågan om barntillsynen, om utbyggnaden av dagoch fritidshem hänger som sagt intimt samman med frågan om kvinnans rätt till arbete. För att återigen knyta an resonemanget till läget i Norrbotten, kan man naturligtvis hävda att det främsta kravet måste vara en ny industripolitik. Men också där måste daghemsutbyggnaden fullföljas. Det gäller ju barnen och deras bästa. Daghem är bra för barn — sedan må daghemsmotståndare med utgångspunkt i gamla, reaktionära värderingar eller i — i och för sig reella — kvalitetsbrister säga vad de vill. Diskrimineringen av Norrbotten, diskrimineringen av kvinnorna och diskrimineringen av alla de människor som ställs utanför arbetslivet är delar av samma politik. Den borgerliga trepartiregeringen lyckades försämra situationen. Ingenting tyder på att den nuvarande enpartiregeringen skall lyckas åstadkomma några förbättringar. Bland norrbottningar, bland kvinnor, bland alla arbetslösa finns det särskilda motiv för att kräva en annan politik — en politik för människors bästa.

Herr talman! Riksdagsåret 1978/79 har fått en ovanlig och dramatisk inledningsperiod på tre veckor. Nu har vi hunnit fram till den allmänpolitiska debattens första dag, som är en hel vecka försenad. För ett år sedan var vi i den djupaste och längsta lågkonjunktur som vårt land har upplevt sedan 1930-talet. I dag vågar vi försiktigtvis säga att vi är på väg ur den värsta krisen. Vår konkurrenskraft håller på att förbättras, vår handelsbalans är gynnsam, och regeringen diskuterar nu stimulerande åtgärder för att höja vår konsumtion och på det sättet få bättre fart på hemmamarknaden. Många och väsentliga problem inom olika näringsgrenar är fortfarande olösta. Vi har strukturomvandlingen inom varven, stålindustrin, textiloch skobranschen framför oss. Ändå har det aldrig satsats så mycket i vårt land för att hålla arbetslösheten på en så låg nivå som möjligt. Det finns här inom alla partier en bred uppslutning bakom den höga värderingen av arbetet. Arbetet ger mening åt tillvaron och ger den sociala gemenskap som är så nödvändig och viktig för människor. I ett kärvt ekonomiskt läge har sysselsättningen prioriterats. Stora insatser i form av utbildning och beredskapsarbete har kunnat hålla arbetslöshetssiffrorna på en så låg nivå som 2 96. Nya, kraftfulla åtgärder sätts in för att under vintern motverka en ökning av arbetslösheten inom t.ex. byggsektorn. I första hand är det fråga om skolor, förvaltningsbyggnader och vägar för över 500 milj.kr. utöver de byggen för 600 milj.kr. som beslutades i våras. Totalt är det 1,3 miljarder kronor i tidigarelagda byggen för att skapa sysselsättning på de orter där det behövs. Sammanlagt anslås 2 miljarder kronor för arbetsmarknadspolitiska åtgärder inför vinterhalvåret, och de berör alla grupper på arbetsmarknaden — yngre såväl som äldre. Dessa 2 miljarder läggs till de ca 1,3 miljarder kronor i särskilda insatser på byggarbetsmarknaden som regeringen tidigare har beslutat om. Bl.a. kommer 1 350 milj.kr. att användas till beredskapsarbeten, vilket motsvarar ca 30 000 anställda under ett halvt år. AMU-kurserna skall ökas så att ca 60 000 människor skall kunna få arbetsmarknadsutbildning under den kommande vintern. I debatten hör man väldigt ofta människor säga att det inte är så viktigt med ekonomisk tillväxt, att det är bra om vi inte tjänar så mycket pengar, att det finns så många andra värden. Vi har nogsamt sett att det resonemanget inte håller. Utebliven tillväxt gör det svårare att skydda de sämst ställda i samhället och att få råd till nödvändiga sociala reformer. Därför är satsningen på ett näringsliv som ger oss ökade ekonomiska resurser en förutsättning för att vi skall klara omställningen i arbetslivet, strukturomvandlingen och det sociala välfärdsprogrammet. I det delbetänkande som sysselsättningsutredningen har lagt fram föreslås en kraftig förstärkning av det regionalpolitiska stödet till industrin och den privata tjänstesektorn. När det gäller det regionalpolitiska sysselsättningsstödet föreslås en höjning i de sysselsättningssvagaste delarna av landet. I de svagaste områdena skall företag kunna få upp till 130 000 kr. på sju år för varje bestående nettoökning av antalet årsarbetare. I dag uppgår det stödet till 22 000 kr. på tre år. Prövningen av vilka företag som skall få stöd föreslås bli utvidgad. Bevakningen måste vara noggrann, så att stöd inte lämnas som betyder överflyttning av sysselsättningsproblem från en ort till en annan. Lokaliseringslånens utvidgning och den nya typen av avskrivningslån kommer att vara av stor betydelse för den regionala balansens del och för sysselsättningen regionerna emellan. Ett handlingsprogram för en decentralisering av statlig verksamhet kan också komma att få stor och avgörande betydelse för större rättvisa mellan olika regioners möjligheter att få nya arbetstillfällen. Viktigt är att kommuner, som i dag ligger utanför de nuvarande stödområdena, skall kunna placeras in i stödområdessystemet, t.ex. länsdelar med uttalade och långsiktiga sysselsättningsproblem. Möjligheterna för regeringen att gå in med regionalpolitiskt stöd på en ort som drabbas av akuta sysselsättningssvårigheter vid t.ex. en företagsnedläggelse skall finnas kvar. Den decentraliserade beslutsrätten för länsstyrelsen när det gäller avskrivningsoch lokaliseringslån vid investeringar upp till 5 milj.kr. bör innebära snabbare beslut och mindre byråkrati, vilket välkomnas.

Länet har också i år som ett av de få länen i landet minskat sin befolkning med hittills 316 personer. Alla kommuner i länet utom Ronneby har en minskning av invånarantalet. Länet har stora konjunkturkänsliga industrier, som behöver kompletteras med små och medelstora företag. Karlskronaoch Sölvesborgsvarven har både specialinriktad och annorlunda produktion, som statsmakterna bör slå vakt om. Den sneda åldersstrukturen i länet är en följd av att högre utbildning saknas. En ökad högskoleutbildning inom högskoleregionens ram är nödvändig och viktig för länet. Sedan 1975 har länet förlorat 3 000 industrijobb, och Karlskrona kommun har den klart sämsta befolkningsutvecklingen bland landets primära centra. Karlskrona bör lämpa sig utomordentligt väl för utflyttning av central statlig förvaltning, t.ex. vid lokalisering av den centrala stiftelsen för skyddat arbete som nu planeras.

Sammantaget bör detta väga mycket tungt i vågskålen när regeringen beslutar om var den centrala stiftelsen för skyddat arbete bör placeras, eller när annan statlig verksamhet skall utlokaliseras. En satsning på forskning, vetenskap och teknisk utveckling, ett långsiktigt näringspolitiskt program, bör tillsammans med regionaloch arbetsmarknadspolitiska åtgärder skapa förutsättningar för en sund ekonomisk utveckling för vårt land. Därför är det så viktigt med en marknadsekonomi som ger vårt näringsliv förutsättningar att utvecklas och att få ny fart på svensk ekonomi.

En liberal minoritetsregering vill fortsätta att verka för den inriktning av politiken som förenar en marknadsekonomi med social omsorg och rättvisa, som har en klar gräns mot socialism och konservatism och arbetar för breda samförståndslösningar i alla de viktiga frågor som ligger framför oss. Sverige och människorna i vårt land, herr talman, är inte nu betjänta av en konfrontationspolitik för att från partitaktisk synpunkt söka strid om de frågor som man egentligen inte har så olika uppfattning om. Det kan skapa misstro mot politiken och mot demokratins mål och mening.

Herr talman! I den pågående debatten har det talats mycket om konjunkturrapporter och ekonomiska trender m.m. Jag vill söka se den politiska och ekonomiska utvecklingen utifrån den vanlige medborgarens vardagssynpunkt, medborgaren som inte har stora kunskaper i statistik och ekonomiska teorier men som upplever såväl riksdagens som regeringens beslut mycket påtagligt i sin vardagsvärld. Jag väljer då att tala utifrån norrbottningens situation. Det sägs att vi har en uppåtgående konjunktur och att vi kan vänta en lyckosam utveckling för vårt näringsliv och för landet som helhet. Detta måste för norrbottningen te sig som ett hån, som en grov cynism. Blundar regering och riksdag helt för vår situation, frågar han sig. Norrbotten, ett län med ca 260 000 innevånare, har i dag 23 000-24 000 människor utanför den normala produktionen, dvs. de är antingen öppet arbetslösa — 7 392 — eller sysselsatta i tillfälliga beredskapsarbeten, omskolning eller någon typ av tillfälliga utbildningskurser. Länsarbetsnämnden beräknar att situationen under vintern skall ytterligare förvärras så att man uppnår siffran 25000 eller mer. Det betyder att 1096 av den totala befolkningen står utanför det normala arbetslivet. Det är inget fel på beredskapsarbete eller arbetsmarknadsutbildning. Tvärtom. Men för långsiktiga lösningar krävs så mycket mer än arbetsmarknadspolitiska insatser. För ungdomen är situationen närmast olidlig. Det finns praktiskt taget inte ett enda jobb att få för de nytillträdande på arbetsmarknaden utanför den offentliga sektorn. Anställningsstopp råder nästan överallt, och företagen minskar antalet anställda genom s.k. naturlig avgång, dvs. den som går i pension eller slutar av annan anledning tar sitt jobb med sig. Någon ersättare behövs inte. T. o. m. möjligheten att få ett jobb i annan del av landet är stängd. Ingen vill ge dem jobb där heller. Länsarbetsnämnden i Luleå sökte för några veckor sedan 25 aspiranter för utbildning till arbetsförmedlare. 1030 sökande anmälde sig till de 25 platserna, en utmärkt illustration till läget på arbetsmarknaden. Det är mot denna bakgrund inte förvånande om människorna och särskilt ungdomen ser med misstänksamhet och förakt på storpratande politiker, som inte kan åstadkomma någon förbättring på arbetsmarknaden och som inte kan ge dem något hopp för framtiden. Situationen i Norrbotten kan ytterligare illustreras med några siffror. Vid NJA — numera SSAB-Luleå-verken — har under de senaste två åren bortåt 1000 jobb försvunnit i stället för de 2 300 nya jobb riksdagen utlovat, och nu beslutade investeringar vid SSAB innebär friställning av ytterligare ca 500 personer. LKAB har genom anställningsstopp de senaste åren gjort sig av med tusentals anställda. När man nu startar planeringen för återgången till en nära normal produktion, inleds den med krav på friställning av ytterligare 1000 anställda. ASSTI har tagit nedläggningsoch ombyggnadsbeslut som torde innebära att bortåt 400 personer friställs. Vattenfall drar varje år ner antalet anställda med flera hundra, på grund av statsmakternas energipolitiska beslut. Småindustrin, som ju för sin existens till stor del är beroende av de stora basindustrierna, har de senaste två åren minskat personalstyrkan med mer än 1000 personer. Bostadsbyggandet har dragits ner drastiskt, och industrioch anläggningsinvesteringar är praktiskt taget obefintliga. Arbetslösheten inom byggnadsarbetarkåren är 20-30 96. Inser statsmakterna verkligen hur katastrofal situationen är i Norrbotten? Sysselsättningssituationen i Norrbotten har varit svår sedan flera årtionden. Den privata industrin har i stor utsträckning svikit länet, och staten har genom ASSI, NJA och LKAB fått svara för driften av de stora basindustrierna. Den socialdemokratiska regeringen utformade i mitten på 1960-talet en lokaliseringsoch regionalpolitik som under åren gett flera tusen nya jobb i länet, särskilt genom användandet av investeringsfonderna som fått Bulten Kanthal, Saab-Scania, ASEA och LM att etablera filialföretag. Men dessa insatser har inte räckt till, därför att den fortgående rationaliseringen, främst i skogsbruket, skapat än fler nya arbetslösa. Från 1969/70 gick därför den socialdemokratiska regeringen in för en kraftig utbyggnad av de statliga företagen. Genom dessa investeringar skapades under de fem-sex första åren av 1970-talet ca 4 000 nya jobb i de statliga industrierna, vilket fick en stark smittningseffekt till följd inom länets näringsliv i övrigt. Optimismen återvände, och länets befolkningssiffror vände uppåt efter många år av stark utflyttning. När den borgerliga regeringen tillträdde var antalet personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden i länet under 15 000. Siffran är i dag ca 24 000 och beräknas bli mer än 25 000 under vintern. Två års borgerligt regerande har alltså gett 10 000-11 000 nya arbetslösa. Och utflyttningen har satt ny fart. Hur har då detta gått till? Naturligtvis har den svaga internationella konjunkturen betytt en del, att påstå något annat vore fel. Men en stor del av misslyckandet måste skyllas på regeringens handlande eller brist på handlande. 1. Man har inte gjort klart för sig problemens omfattning. Därför har försöken till åtgärder kommit att likna försök att dämma vårfloden genom att bygga dammar med tändstickor. Man har tillsatt den s.k. Norrbottensdelegationen och ett investmentbolag. Därom är väl bara att säga att detta har gett en del resultat, med de små medel som stått till förfogande. Men man borde vara klar över att man inte löser Norrbottens gigantiska problem genom nyodling av myrar i Pajala, 15 mil norr om Polcirkeln, eller genom fåroch getavel. 2. De stora basindustrierna i Norrbotten är statliga, och regeringens ovilja och oförmåga att handskas med dem har varit olyckliga. Statsföretag har inte fått klara direktiv av regeringen att expandera för att skapa sysselsättning och inte heller fått nödigt kapital för detta. Oviljan att gå in och ta ansvar har visat sig olycklig. SSAB har i allt väsentligt finansierats av statsmedel, men staten tar inte sitt ägaransvar och planerar och ser till att snabbt genomföra nödiga investeringar för ökad sysselsättning. LKAB har tillåtits att föra en tämligen oansvarig politik och ASSI likaså. Statsföretag har blivit en ovilligare och senfärdigare investerare än de privata företagen. 3. Den socialdemokratiska lokaliseringsoch regionalpolitiken har ständigt angripits av centern, som sagt sig vilja gå djärvare fram. Man hade därför anledning vänta sig att trepartiregeringen skulle bedriva en synnerligen intensiv regionalpolitik. Men nyligen utförda undersökningar visar att så inte varit fallet. Tvärtom har regionalpolitiken och lokaliseringsansträngningarna nästan helt upphört sedan centern kom i regeringsställning. 4. Mest ödesdiger har regeringens kolartro på att en ändrad konjunktur skall rädda oss varit, tron på att man inte skall på något sätt planera utan bara lita till näringslivets förmåga att klara allt, bara man ger det bra villkor. Rädslan för planering och påverkan på industrin har varit särskilt ödesdiger i Norrbotten, där ju staten direkt är arbetsgivare till tre av fyra industrisysselsatta. Sedan kan man naturligtvis säga: Det är lätt att kritisera, men vad kan man i verkligheten göra? Regeringen och särskilt dess försvarare i Norrbotten säger ju ofta: Aldrig har någon regering satsat så mycket på Norrbotten som denna. Det är sant till en del, men med vissa väsentliga ändringar. Aldrig har någon regering varit tvungen att satsa så mycket på arbetsmarknadsåtgärder som denna, därför att den så grymt försummat näringspolitiken — det är en riktigare formulering. Det har satsats enorma summor på åtgärder för att lösa sysselsättningsproblemen för stunden. Enbart beredskapsarbeten under innevarande höstoch vintersäsong kommer att kosta betydligt över en miljard. Men många frågar sig: Är detta den vettigaste åtgärden? Finns det ingen annan väg att gå? Arbetarrörelsen har hela tiden anvisat en annan väg. Vi socialdemokrater har här i riksdagen framlagt en mängd förslag om andra åtgärder för att klara Norrbottens sysselsättningsproblem. Den fackliga rörelsen har utfört ett intensivt arbete i samma avseende. För bara en månad sedan gick Norrbot = Nr 21 tens LO-distrikt i samarbete med sex fackförbund ut med en mängd detaljerade förslag för Norrbottens utveckling, krav som vi i Norrbottens partidistrikt är helt överens med dem om. Jag skall gärna servera de förslagen i kort sammandrag till regeringen. Man kräver följande. Utveckla snabbt de norrbottniska basindustrierna, som alla är statliga, till större lönsamhet, främst genom en högre grad av vidareförädling. Gå in och | ta ansvar för SSAB och tillse att man där inte tar årtionden på sig att förverkliga löftet om 2 300 nya jobb vid Luleåverken. På kort sikt innebär det att man nu satsar på en mycket större utbyggnad av valsverken än som planeras. Fullfölj sedan utbyggnadsplanerna. Det finns utvecklingsmöjligheter för SSAB både i Luleå och på annat håll bara man är beredd att investera nu i stället för att vänta tills alla andra investerat färdigt och tagit hand om marknaden. Se till att integrera malmoch stålindustrin i första hand i | Norrbotten, där ju staten är ägare till båda. Ställ pengar till LKAB:s förfogande för att göra företaget rationellt och | lönsamt, och gör det nu. Tillse att gruvbolaget inte får lösa sina kortsiktiga problem genom att bara bryta ut de bästa klumparna nu och lämna resten på ett sätt som leder till att gruvan måste läggas ner om några år. Satsa några av miljarderna på att bygga om och förstärka malmbanan så att vi kan få vettigare malmfrakter. Satsa på ny produktion vid LKAB inom bl.a. | konstgödselindustrin, men sök också få till stånd nya industrier som bygger på den stora kunskap om malm och malmbrytning som finns i malmfälten. Sådana industrier kan bli värdefulla exportföretag. Och för en annan malmoch mineralpolitik som satsar på brytning och prospektering efter nya | malmer, bl.a. legeringsmetaller, i länet. Tillse att ASSI inte får lägga ner en industrienhet i Piteå som är klart lönsam, åtminstone inte innan man skaffat annan industri i stället. Tillse att | den nödvändiga och mycket riktiga investering som nu ASSI gör i Karlsborg omedelbart följs upp med en utbyggnad i vidareförädlingsledet. Eljest leder investeringen bara till att bortåt 200 jobb försvinner. Tillse över huvud taget att de statliga företagen i länet ökar sin vidareförädling maximalt. Gör | Statsföretag till ett expansivt företag i stället för till ett räddhågat och ineffektivt. Tillse att Statsföretag söker kontakt med den mindre industrin i länet och | söker att i samverkan och samarbete utveckla länets industri. Stimulera småindustrin till offensiva insatser, bl.a. genom en aktiv regionalpolitik. Men först och främst: Var medveten om de jättestora problemen och om behovet av snara och enorma insatser om inte en hel landsända skall ödeläggas. Dessa krav eller råd — hur ni vill se det — kan naturligtvis anses riktade till den förra trepartiregeringen eftersom det var dess arbete jag skildrade. Vi har | nu en ny regering, som tagit över ansvaret. Den skall förstås dömas efter sina gärningar och inte redan nu. Jag hoppas på det bästa, även om jag i likhet med kyrkofadern känner mig frestad att säga: Jag tror! Herre, hjälp min otro! Norrbottens befolkning kräver nu handling, kräver snabba och målmed 113 vetna åtgärder och inte bara ord och smärtlindring för stunden. Det är ett observandum för varje såväl avsutten som nykommen regering. Norrbotten får inte läggas ned — det måste vara parollen.

Herr talman! Energipolitiken är en fråga som gäller människors levnadsvillkor och vardag, deras trygghet och förväntningar inför framtiden, vilket samhälle vi lämnar över till kommande generationer. De grundläggande skillnader i värderingar som finns på det energipolitiska området mellan individer, mellan politiska partier skall inte döljas. Dessa skilda värderingar är en del — för många människor en avgörande del —- i valet mellan olika politiska alternativ. Därför får aldrig spelet omkring denna konfliktfråga bli en huvudsak. Därför får det ursäktas mig att jag inte tar upp den diskussionen i detta sammanhang. Detta trots att jag oftast har svårt att känna igen mig i de tvärsäkra uttalanden som görs av personer som inte deltagit i den senaste tidens händelseutveckling men som villigt tjänstgör som megafoner för att lägga fast en historieskrivning enligt det egna intresset eller de egna värderingarna i sakfrågan. En sak vill jag emellertid slå fast, nämligen att myten om att centerns förtroenderåd ”körde över” Thorbjörn Fälldin — som sprids i vissa sammanhang —-är just en myt. Dessutom är det som sägs om att centerrörelsen skulle vara splittrad i den här frågan ytterligare en myt som torgförs. Förtroenderådet uttalade: ”Förtroenderådet ställer sig helt bakom de deklarationer, som Thorbjörn Fälldin och Olof Johansson gjort vid dagens sammanträde beträffande behovet av ett snabbt ställningstagande till en energipolitisk helhetslösning.” Förtroenderådet ställde inte heller upp några nya krav som inte framförts tidigare i regeringsförhandlingarna. Kravet på folkomröstning som återfinns i förtroenderådets uttalande hade tidigare framförts i regeringen från centern och nämndes därefter vid presskonferensen den 29 september av Thorbjörn Fälldin. I övrigt räcker det med att konstatera att de grundläggande värderingsskillnader som finns på energiområdet mellan partierna i regeringen Fälldin till sist spräckte regeringen. Vad händer nu i energipolitiken? Ja, svaret på den frågan ligger i hög grad i riksdagens händer. Den nya regeringen har inte gett någon konkret vägledning. Det mest rättvisande som kan sägas om regeringsförklaringens energipolitiska avsnitt är att regeringen är för allt som är bra och mot allt som är dåligt — och det är ju bra. Det står inte ens att kärnkraftsutbyggnaden skall fortsätta — trots att det var bl.a. den frågan som låg bakom motsättningarna i den gamla regeringen. I regeringsförklaringen finns vidare inbyggd den konflikt mellan folkopinionen och riksdagsopinionen i kärnkraftsfrågan som centern påtalade i samband med regeringsupplösningen. Av tidigare replikskiften i dag har framgått att Olof Palme fortfarande inte vill inse denna konflikt, och detta trots t.o.m. organiserad splittring inom det egna partiet. Låt mig här gå in på några av de energipolitiska sakfrågor som fullföljts under regeringen Fälldin. I regeringsförklaringen från oktober 1976 stod det bl.a. att regeringen skulle presentera program för effektivare energianvändning främst i bostadsoch lokaluppvärmning samt i industriprocesser. En tioårig energisparplan presenterades som bekant för riksdagen kring årsskiftet 1977-1978. Programmet innebär en investeringsvolym på 31-48 miljarder kronor. Programmet innebär sparmöjligheter på ungefär motsvarande antal miljarder kilowattimmar, främst i form av olja. En plan för utbyggnad av kraftvärmeverk skulle vidare upprättas. En sådan plan har förberetts i industridepartementet. Överläggningar har ägt rum mellan kraftföretagen och representanter för kommunerna. Det finns i dag en långtgående samstämmighet om hur den fortsatta utbyggnaden av kraftvärmen skall gå till. Vidare har investeringsanslag anvisats för utbyggnad av kraftvärmen — bl.a. den stora anläggningen i Törnkrafts regi i Botkyrka söder om Stockholm och vidare på Gotland. Särskilda förutsättningar skulle enligt regeringsförklaringen skapas för en snabb utbyggnad av industriellt mottryck och utnyttjande av spillvärme. Så har också skett genom att ett tiotal anläggningar för mottrycksproduktion inom svensk processindustri har igångsatts under den gångna tvåårsperioden jämfört med en sådan anläggning under alla tidigare år. Stora spillvärmeprojekt har också fått stöd i bl.a. Oxelösund, Piteå och Göteborg. Den sammanlagda årliga energibesparingen genom alla dessa åtgärder inom näringslivet motsvarar i runt tal 400 000 ton olja. Energiforskningen har i ökad utsträckning inriktats på att utveckla teknik för användning av förnyelsebara energikällor. Det framgår av regeringsförklaringen från 1976, och så har också inriktningen blivit i det nya miljardprogram som riksdagen antog i våras för den nu löpande treårsperioden. Hela två tredjedelar av de medel som går till energiproduktionsforskning har avsatts just för förnyelsebara energikällor. Den tidigare regeringen uttalade också 1976 att ett effektivare utnyttjande av vattenkraften skulle ske i redan exploaterade älvar. Insatser har skett i detta syfte inom Luleälvsområdet, i Dalälven och i Göta älv. Vidare har statligt stöd införts vid utnyttjande av små kraftverk, dvs. kraftverk med effekt lägre än 1 500 kilowatt. Genom förslag hösten 1977: har också de långsiktiga gränserna för vattenkraftsutbyggnaden i landet lagts fast, och riksdagen har beslutat att i enlighet med 1976 års regeringsförklaring bevara de outnyttjade Norrlandsälvarna och andra värdefulla älvsträckor. Samtidigt har vissa fall släppts fria för utbyggnad, t.ex. Åsele, Stenkulla och Volgsjöfors i övre Ångermanälven. 1976 uttalade regeringen vidare att elproduktionen i oljekondensanläggningar skulle begränsas så långt som möjligt. Detta har också skett. Under den senaste tolvmånadersperioden har bara ett par TWh använts av oljekondenskraft. Detta utnyttjande av oljekondens skall jämföras med de 7 TWh som så sent som 1975 ansågs acceptabelt att uppnå först 1985. Alla är medvetna om den säkerhetslagstiftning på kärnkraftsområdet, den s.k. villkorslagen, som genomförts. Ansvaret på myndighetsplanet när det gäller avfallsområdet har reglerats. Äntligen har en myndighet, statens kärnkraftinspektion, fått ansvaret för avfallshanteringen. Säkerhetslagstiftningen på kärnkraftsområdet har lett till en intensifierad forskning och utveckling. Den tidigare Aka-utredningen har därmed följts av ett andra steg, det s.k. KBS-projektet, som innebär ett försök att konkret ange hur slutförvaringen av det högaktiva avfallet skall ske. Prövning enligt villkorslagen har skett i tre olika fall. Utan att nu fördjupa mig i ämnet utgår jag från att det är självklart att tillämpningen av villkorslagen inte heller i fortsättningen blir en formalitet, utan att den sker för en prövning i sak. Kring årsskiftet 1976-1977 tillkallades den s.k. energikommissionen. Under ca ett och ett halvt års tid arbetade kommissionen fram ett mycket värdefullt beslutsunderlag för ett kommande långsiktigt energipolitiskt beslut. Underlagsmaterialet rör sig om flera hyllmeter och utgör därmed en helt ny och högre ambitionsnivå för det kommande energibeslutets sakliga underbyggnad än vad som var möjligt inför 1975 års beslut. Utbyggnaden inom 1975 års kärnkraftsprogram har hejdats under den gångna tvåårsperioden. Det är viktigt att konstatera att de tio första reaktorerna redan före regeringen Fälldins tillträde var färdigställda i så stor utsträckning att där inte fanns mycket resurser som kunde få en alternativ användning. Detta faktum innebär naturligtvis inte ett accepterande som sådant av tio reaktorer från centerns sida, vilket då och då har framskymtat i debatten. Villkorslagen finns, och slutförvaringen skall alltså vara klar innan några reaktorer får tas i drift. Det tycks vara viktigt att konstatera att åsiktsskillnaderna inom regeringen Fälldin inte gällde en enda reaktor. Däremot ligger brytpunkten mellan redan låsta resurser och nya resurskrav till kärnkraftsprogrammet, där det således fortfarande finns alternativ användning, mellan just reaktorerna 10 och 11. Det är därför diskussionen har försiggått just där, och inte någon annanstans. Vad den nya regeringen nu har att ta ställning till är om man skall satsa ytterligare minst 15 miljarder kronor för att fullfölja 1975 års energipolitiska program och om man vill lägga på ungefär lika mycket till för att dessutom för uppvärmringsändamål göra om reaktorerna till hetvattenproducerande anläggningar med långväga överföring i rör till Stockholm, Göteborg och Malmö. De resurskrav som i så fall återstår är enorma och avsevärt större än de resurser som har nedlagts hittills. Det kan också vara av ett visst intresse att jämföra resurssatsningen under den kommande treårsperioden på forskning och utveckling. Beloppet 1 miljard kronor när det gäller alternativen, främst de förnyelsebara, skall jämföras med 15 å 30 miljarder för det jättelika investeringsprogrammet för kärnkraften, om det redan beslutade programmet från 1975 förverkligas. Centern har ansett det vara självklart att detta program skall omprövas, vilket ju också riksdagen 1975 bestämde skulle ske 1978. Lika viktigt är naturligtvis att det är möjligt att ompröva, att inte alla resurser är definitivt och slutligt låsta. Energiförbrukningen har inte alls blivit den som man räknade med 1975. Totalt sett uppvisar energiförbrukningen en minskning i stället för en ökning. Ökningstakten när det gäller elförbrukning, som det här i första hand gäller, har halverats i förhållande till planerna 1975 och stämmer nästan exakt med det alternativ som centern då förordade. Undra sedan på att CDL, centrala driftledningen, har blivit så nervös, ja, så nervös att den började stödannonsera i centerpressen. Trots de nya förutsättningar som dessa nya förbrukningssiffror innebär har det i den avgående trepartiregeringen inte gått att nå samstämmighet om elbalansen. Kärnkraften skulle prioriteras även till priset av att kraftvärmeverk och mottrycksanläggningar inte kan byggas, men också genom att sådana anläggningar tas ur drift för att kärnkraftselen skall få plats. En argumentationslinje har då varit att man skall ersätta det svenska oljeberoendet med kärnkraft. Jag vill bara konstatera att den mest slösaktiga användningen av oljan för elproduktion, oljekondensen, är nere på nivåer som behövs för reservutnyttjande. Den andra oljan som skall ersättas finns i kraftvärmeoch mottrycksanläggningarna. Energikommissionen har talat om för oss att skillnaden i oljeförbrukning 1990 blir marginell, om man jämför ett fullföljande av 13 reaktorsprogrammet med en avveckling av kärnkraften. Om man vill ersätta olja med kärnkraft, måste man gå vidare med kärnkraftsutbyggnaden långt utöver 13 och långt utöver industrins alternativ på 20. Det förutsätter en total satsning på eluppvärmning av våra bostäder och hur en sådan kan förenas med framtidens soluppvärmning är svårt att se. Vi står inför ett avgörande vägval i energipolitiken. Det långsiktiga valet står mellan ett uran-kol-baserat alternativ och flödesenergialternativet. Valet gäller också om vi skall satsa på högförbrukningssamhället eller på ett resursbevarande samhälle. Om kärnkraftsprogrammet får fortsätta eller t.o.m. utvidgas, kommer elöverskottet att stoppa alla alternativ, i varje fall tills den slutliga räkningen för kärnkraften kommer, men då är det för sent att ställa om. Det är en omöjlig tanke att ett långsiktigt vägval i energipolitiken skulle kunna ske över människornas huvuden. Det är en demokratisk rättighet att medborgarna då har olika alternativ att ta ställning till. Det var detta centern krävde men vägrades.

Herr talman! Den här debatten har nu pågått i åtskilliga timmar. Jag vill gärna säga att den hittills ganska klart har markerat att de två åren med en trepartiregering varit mycket lyckosamma för vårt lands ekonomi. Med endast obetydliga uppoffringar för medborgarna lyckades regeringen åstadkomma en betydande förbättring i landets affärer. De överlager, som under den socialdemokratiska regeringens tid byggdes upp i vår industri, har tunnats ut eller försvunnit. Det svenska näringslivets konkurrenskraft både ute och hemma har förbättrats, till vilket också den återhållsamma avtalsrörelsen medverkade. Jag vill gärna säga att båda parter visade att de kände ansvar för framtiden. Handelsbalansen visar också ett bra överskott, och inflationen har pressats ned till ett läge som gör att riskerna för ett upprivande av avtalen på arbetsmarknaden nu förefaller eliminerade. På grund av brandkårsutryckningar har den pågående strukturomvandlingen inte slagit så hårt i fråga om sysselsättningen som man hade anledning att befara. När det gäller sysselsättningen har Sverige en internationellt sett låg arbetslöshet, även om vi anser att den fortfarande ligger på en icke tolerabelt hög nivå och därför måste bekämpas. Nu hade tiden kommit för att minska de s.k. brandkårsutryckningarna och övergå till vad den förre industriministern brukade kalla för en offensiv näringspolitik. Men framtiden är fylld av frågetecken. Det man först och främst frågar sig är om det finns vilja och framför allt kraft hos minoritetsregeringen att fortsätta koalitionsregeringens lyckosamma arbete. Det finns de som är oroade på den punkten. Den första proberstenen på den nya regeringens förmåga att föra en borgerlig politik kommer redan om några dagar då förslaget om en ny förtroendemannalag läggs på riksdagens bord. De många företagarna runt om i landet ställer sig mycket tveksamma för att inte säga negativa till en lag som innebär att fackliga ombudsmän kan komma att agera även inom andra företag än de företag där de är anställda och som kan åstadkomma de svårigheter för planeringen och det bortfall i produktionen som möten på betald arbetstid kan innebära. Men, herr talman, det betyder inte att företagarna är motståndare till facklig verksamhet. Oron gäller de ökande ekonomiska pålagorna plus alla de praktiska problem som kommer att belasta det svenska näringslivet i en tid då konjunkturen visserligen så sakta pekar uppåt men då det sannerligen inte finns utrymme för några nämnvärda kostnadsökningar eller byråkratiska manövrer. Det förslag som trepartiregeringen hade för avsikt att lägga fram innebar att regeringen tagit hänsyn till den mycket hårda kritik som remissinstanserna i de flesta fall riktat mot arbetsrättskommitténs betänkande. Det skall nu bli mycket intressant att se om den arbetsmarknadsminister, som i den förra regeringen behandlade förslaget, i den nya regeringen kommer att stå fast vid sin tidigare ståndpunkt. I det här sammanhanget kan jag inte underlåta att ta upp en annan sak, som också faller inom arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde. Det gäller de små möjligheterna att provanställa ungdomar utan tidigare yrkeserfarenhet eller erfarenhet av näringslivet. Det finns som bekant i de flesta fall vissa möjligheter för företagarna att provanställa sådana ungdomar, men för över 80 000 företag i det här landet finns inte de möjligheterna eftersom de står utanför de centrala kollektivavtalen. En nyligen utförd vetenskaplig undersökning visar att ett mycket stort antal — man talar om över 100 000 — av de arbetslösa ungdomarna skulle kunna beredas sysselsättning, om bara dessa drygt 80 000 småföretagare hade en laglig möjlighet att provanställa ungdomar. Arbetsmarknadsministern har emellertid förklarat att denna vetenskapliga undersöknings resultat är överdrivet. Jag skall inte polemisera mot detta uttalande — med siffror skall man alltid vara försiktig. Men även om så skulle vara fallet — anta att endast hälften av dessa ungdomar skulle få jobb — hade i alla fall ungefär 50 000 ungdomar haft en möjlighet att få erfarenhet av arbetslivet och kanske också få fasta arbeten. Erfarenheter från provanställningar visar nämligen att en mycket stor del av ungdomarna fått fasta anställningar. Det förslag om provanställning som framlagts innebär, det vill jag gärna poängtera, inget avsteg från Åmanlagarnas trygghetskrav. Det är ett ärligt försök att temporärt lösa ett stort ungdomsproblem i avvaktan på vad den utredning kommer till som f. n. ser över Åmanlagarnas verkningar. En tillfällig lagändring i avvaktan på utredningen med samma regler som gäller för företag som har centrala kollektivavtal är sannerligen inte en så revolutionerande åtgärd att man utan vidare bör förkasta den. I ett akut läge — och det är verkligen akut när ett stort antal ungdomar går utan arbete och riskerar, som har sagts flera gånger i dagens debatt, att tappa tilltron till vårt samhälle — får man verkligen visa initiativkraft och inte alltför mycket byråkratisk stelbenthet. Herr talman! Jag har tidigare sagt att de åtgärder som trepartiregeringen vidtog för att stabilisera vår ekonomi har vänt kurvan uppåt. Men det betyder inte att vi kan blåsa faran över. Tvärtom återstår många bekymmer, och inte minst viktigt är att slå vakt om det svenska näringslivets konkurrenskraft och vår handelsbalans. När man nu talar om en stimulans av den inhemska konsumtionen — i och för sig önskvärd — får man komma ihåg att detta också innebär risker för ökad import. Under dessa omständigheter är det av yttersta vikt att löneskatterna inte höjs ytterligare. Löneskatterna verkar ju i själva verket som en subvention av importen och en straffskatt på exporten. Det betyder att konkurrensförmågan minskar både ute och hemma. I det läget borde det vara en angelägenhet av allra största dignitet att löneskatterna inte höjs, utan tvärtom sänks. Visserligen har riksdagen tidigare beslutat om en avveckling av den s.k. allmänna arbetsgivaravgiften på 4 926, men höjs samtidigt de sociala kostnaderna, särskilt då sådana som inte har direkt anknytning till arbetslivet, blir slopandet av löneskatten i realiteten bara en vacker gest utan reellt värde. Både på företagarhåll — där man varje dag har att kämpa emot en tilltagande utländsk konkurrens — och bland erkända nationalekonomer har tydligt markerats att en sänkning av löneskatterna är en angelägen reform, som positivt skulle påverka sysselsättningen, handelsbalansen och hela den ekonomiska utvecklingen. Rent principiellt måste löneskatter, som i själva verket har karaktären av en icke avlyftbar moms på svenska varor men icke på importvaror, vara det allra sämsta sättet att ta ut skatter på. Herr talman! Vi har med glädje konstaterat att minoritetsregeringen nu har för avsikt att sänka marginalskatterna. Marginalskatterna får ju helt orimliga verkningar, framför allt för de anställda vars löneökningar till stor del äts upp av marginalskatten, men också för företagarna eftersom marginalskatteeffekten tvingar fram större löneökningar och kostnadsökningar. Vi kan inte komma till rätta med inflationen om vi inte löser marginalskatteproblemet — det är helt säkert. Därför får vi verkligen hoppas att regeringen nu tar ordentliga krafttag när det gäller denna fråga och sätter gränserna på en sådan nivå att marginalskattesänkningen inte bara blir en symbolisk åtgärd. Den av den socialdemokratiska regeringen tillsatta sysselsättningsutredningen har nyligen framlagt ett delbetänkande om regionalpolitiska stödåtgärder och styrmedel. Förslaget tycks mest syfta till ökad styrning och krav på statsbudgeten på över en halv miljard kronor. Det är också anmärkningsvärt att utredningen vill ha ökat fackligt inflytande på regionalpolitiken, bl.a. genom att ett villkor för regionalpolitiskt stöd skulle vara att berörda företag har kollektivavtal med behörig facklig organisation, som det ordagrant heter. Det är högst förvånande att man vill att staten skall bidra till att tvinga in parterna inom näringslivet i de stora kollektiven. Det förefaller åtminstone mig också odemokratiskt att man vill ge en facklig organisation en makt och ett inflytande på regionalpolitiken, som bör utövas av de demokratiskt valda politiska förtroendemännen. Vi hoppas att regeringen med mycket kritiskt sinne granskar detta socialistiska beställningsjobb. Herr talman! Det finns på socialdemokratiskt håll så många planer på ingrepp inom näringslivet som kan utgöra ett hot mot hela vår blandekonomi.

Dessa planer i förening med den låga lönsamheten inom svensk företagsamhet är huvudorsakerna till den skrämmande låga investeringsgraden i vårt land. De påverkar därför redan nu hela vårt samhälles ekonomiska framåtskridande. Därför vill jag än en gång uttala förhoppningen om att minoritetsregeringen visar kraft och vilja att stå emot detta allvarliga hot mot vårt näringsliv. Till sist, herr talman! Våra förhoppningar sträcker sig längre än så. Den förra regeringen hade utlovat ett förslag — jag upprepar det — till en ny offensiv näringspolitik under nästa år. Vi hoppas att den nya regeringen har kraft att fullfölja det initiativet. Vi måste nämligen på litet längre sikt bromsa brandkårsutryckningarna och i stället satsa på branscher och företag som har chanser att utvecklas och anpassa sig till den snabbt ändrade världshandeln. Den utlovade offensiva näringspolitiken får inte bara vara en hägring. Den behövs om vi i framtiden fortfarande skall vara ett välståndsland i jämförelse med både de socialistiska länderna, där vi f. ö. i dag redan har den positionen, och de västliga industriländerna.

Herr talman! ”Varje dag påminns vi om att Sverige på många sätt är ett ofullkomligt samhälle”, heter det i den senaste regeringsförklaringen. Jag kan utan några som helst förbehåll instämma i denna sats. Det sägs vidare att riksdag och regering kan arbeta för att stärka den svenska ekonomin och trygga en hög sysselsättning. Med betoning på ordet kan kan man instämma i denna truism. Men att kunna är en sak — att vilja och förmå något annat. Och ser man regeringsförklaringen som helhet och inte fastnar i något slags retorik, så kan man utan vidare och på förhand slå fast att denna regering lika litet som den föregående kan trygga en hög sysselsättning, om man därmed menar full sysselsättning för alla som kan utföra ett produktivt arbete. Anledningen till detta kategoriska påstående, herr talman, är att regeringen helt förlitar sig på den s.k. marknadsekonomin, vilket ju bara är en förskönande omskrivning för kapitalismen — detta ekonomiska och sociala system som historien redan utdömt och som befinner sig i en permanent kris. Det är ett system vars fortbestånd bara temporärt kan räddas genom uppgivande av den borgerliga demokratin. Det enda av de forna regeringspartierna som insett detta är moderata samlingspartiet. Därför har man hårt engagerat sig i skapandet av Europeiska demokratiska unionen, som den paradoxalt nog heter. De demokratiska krafterna i denna international är främst företrädda av Franz Josef Strauss. Det är ett sällskap som uppenbarligen passar moderaterna som hand i handske. Herr Bohmans inlägg i denna debatt har till fullo bekräftat att hans ”nya politiska banor” är den nygamla reaktionära politik som man enats om i Salzburg. Men folkpartiet framhärdar i försöken att stå väl med Gud utan att stöta sig med fan. Till den ändan har man i regeringsdeklarationen tillfört det politiska språket en helt ny term, nämligen den sociala marknadshushållningen. Denna nya liberala uppfinning skall motverka maktkoncentration, säkra närdemokratin och ge oss husläkare. Det är väl på sin höjd folkpartister som kan glädjas åt detta illusionsnummer. Varken till höger eller till vänster om folkpartiet torde man ta denna regeringsdeklaration på allvar. Framför allt har vänstern anledning att ta fasta på vad Macke Nilsson skrev i Aftonbladet i måndags, nämligen: ”—-—— folkpartiets hela historia är ju en enda lång serie händelser och förlopp — fiffel ihop med storföretagen.” Och varken regeringsdeklarationen eller ministerlistan tyder på någon skillnad mellan regeringen Ullsten och regeringen Ekman. Därför var det något överraskande att herr Palme uttryckte en önskan om att man skall komma bort från ”blockpolitiken” — överraskande med hänsyn till såväl Ola Ullstens uttalanden, som förutsatte fortsatt gott samarbete med moderaterna, som Gösta Bohmans uttalande att det är de borgerliga partiernas plikt att hävda de ideologiska skiljelinjerna. Och det var inte minst överraskande mot bakgrunden av inlägg och beslut vid den nyligen avslutade SAP-kongressen. ”Bort från blockpolitiken” måste tolkas som ett närmande till det borgerliga blocket, som en invit till en politik av modell Västtyskland. Jag hoppas att jag har fel, men ett sådant uttalande kan inte tolkas på annat sätt. Jag vågar påstå att vad majoriteten av den svenska arbetarklassen vill och önskar är ett slut på kompromisser och en politik med udden riktad mot storfinansen och dess politiska partier — inkl. folkpartiet. Herr talman! Arbetarpartiet kommunisterna är övertygat om att regeringen Ullsten på ett undantag när kommer att fullfölja den föregående regeringens politik. Och detta undantag är kärnkraftspolitiken, inte energipolitik i vidare och egentlig mening. För en energipolitik i ordets rätta bemärkelse förutsätter att hela energisektorn ägs av samhället. Allt tal om samhällelig kontroll utan samhälleligt ägande är och förbliren myt. Det mesta man kan vänta sig av den nuvarande regeringen är att den i enlighet med sin deklaration skall minska Sveriges stora oljeberoende och i konsekvens härmed fullfölja utbyggnaden av de beslutade kärnkraftsaggregaten. Kan anläggningsarbetarna i Forsmark och Ringhals, verkstadsarbetarna i Finspång och Västerås befrias från den oro för sina jobb och sin existens som de levat med i två år, så har ändå något vunnits i denna karusell. Kan vi dessutom räkna med att den från miljösynpunkt rena kärnkraften kommer att reducera den miljöförstöring som olja och kol åstadkommer i form av försurade sjöar, svavelnedsläpp över samhällen, osv. har ytterligare något vunnits i förhållande till trepartiregeringens i alla avseenden fördärvliga politik. Men direkt pessimistiska är vi när det gäller regeringens utrikespolitik. Deklarationens stolta förklaring, att den svenska utrikespolitiken ligger fast och att ”vår” neutralitetspolitik måste förenas med arbete för fred och frihet, väcker onekligen frågan: Har möjligtvis folkpartiet och dess ordförande, nuvarande statsministern, tagit avstånd från sitt partis och sitt eget utrikespolitiska förflutna? När en företrädare för ett aktivt NATO-parti talar om ”vår” neutralitetspolitik måste man kräva en förklaring av vad som menas. För att herr Ullsten skall bli utrikespolitiskt trovärdigare än sina föregångare Ohlin och Wedén måste han med handling visa att han är anhängare av avspänning och nedrustning. Det kräver bl.a. ett klart och bestämt nej till B3LA, det kräver ett otvetydigt fördömande av USA:s neutronbombspolitik och det kräver en vilja till en väsentlig nedskärning av de svenska militärutgifterna, såsom vårt parti också har föreslagit tidigare. En utrikesoch försvarspolitik i landets, icke i Wallenbergs, intresse har man under sådana förhållanden rätt att kräva. Med lika stor skepsis betraktar vi regeringens löfte om skattesänkningar. Anledningen härtill är att Svenska arbetsgivareföreningen genom Nicolin kategoriskt tog avstånd från varje sådan tanke. Nicolin säger: ”Vi har inte råd.” Arbetare och lägre tjänsteman i vårt land säger: ” Vi under skatter dignar ner.” Och det är inte någon kverulans från deras sida. Sverige har i dag världens högsta arbetarskatt och den lägsta företagsskatten. Det bevisas bl.a. av följande: Bruttonationalprodukten har under åren 1946-1977 ökat 15,1 gånger. Samtliga skatter har under samma tid ökat 51 gånger. Kommunalskatten har sedan 1946 ökat 100 gånger, statsskatten har ökat 34 gånger. Det finns en klar utveckling som leder till allt större utgiftsökningar inom staten, men framför allt på den kommunala sidan. 1946 utgjorde de kommunala skatterna en fjärdedel av samhällets samtliga skatter. 1977 utgjorde de hälften av samhällets samtliga skatter. Vi märker tydligt och klart den reaktionära linjen i skattepolitiken. De indirekta skatterna och de ej progressiva kommunalskatterna stiger hela tiden i en snabbare takt. I dag är det utan tvivel kommunalskatterna som utgör den tunga bördan för de arbetande människorna. 1965 betalade vi i genomsnitt 17 kr. i kommunalskatt i vårt land. 1977 låg genomsnittet på 29 kr. Om utvecklingen fortsätter på samma sätt — och det finns ingenting som tyder på något annat med tanke på de uppdämda behov som finns ute i kommunerna — kommer utdebiteringen om ytterligare tolv år att ligga på 42 kr. i kommunalskatt per intjänad hundralapp, vilket naturligtvis är en fullständigt omöjlig skattebörda. Låt mig med ytterligare några siffror styrka riktigheten i påståendet om skattepolitikens klasskaraktär. Bruttonationalprodukten ökade alltså 15,1 gånger från 1946. Under samma tid ökade en manlig industriarbetares lön 9,5 gånger, från 5 650 kr., som 1946 var genomsnittslönen, till 60 000 kr. tolv år senare. Samma industriarbetares skatt ökade under samma tid 34,8 gånger. Hans nominella lön efter skatt ökade alltså 6,6 gånger. Under samma tid försämrades penningvärdet ungefär 5 gånger. Det innebär att man nu behöver 100 kr. för att köpa samma varumängd som man 1946 fick för 20 kr. Drar vi skatterna för 1977 och dividerar återstoden, 31 500 kr., med 5 får vi kvar 6 300 kr. i 1946 års penningvärde. Industriarbetarens inkomst 1946 var 4 750 kr. efter skatt, och skillnaden blir alltså i samma penningvärde 1 350 kr. För familjer bör naturligtvis sedan inräknas barnbidrag, bostadsrabatter, alla förbättringar på sjukförsäkringens område, ATP och liknande. Skillnaden blir dock ringa, om vi konstaterar att bruttonationalprodukten under samma tid har ökat 15,1 gånger. Medan de direkta skatterna ökade 24,7 gånger under perioden 1950-1977, så ökade företagsskatterna 5,5 gånger. 1950 svarade företagsskatterna här i landet för 13,8 26 av skatterna. 1977 utgjorde de 2,9 ?6. Förmögenhetsskatterna ökade 5,9 gånger — deras andel av skatterna sjönk från 1,9 96 till 0,4 26. Gåvooch arvsskattens andel minskade från 0,8 96 till 0,2 96. Detta visar på ett mycket tydligt sätt behovet av en verklig förändring av hela vårt skattesystem, nämligen en omläggning från skatt på arbetsinkomster och konsumtion till skatt på produktionen. Vårt parti har motionsledes föreslagit en sådan omläggning. Vi menar att det lapptäcke som karakteriserar svensk skattepolitik inte rymmer fler lappar utan måste bytas ut. Herr talman! Ett par ord om den fråga som jämte arbetslösheten drabbar arbetarklassen hårdast, nämligen bostadsoch hyrespolitiken. Nedskärningen av bostadsproduktionen från ca 100 000 lägenheter per år på 1960-talet till omkring hälften under 1970-talet innebär med naturnödvändighet hotande bostadsbrist, stigande hyror och en tilltagande spekulation i bostäder. Från 1974 fram till augusti i år har hyrorna — enligt officiell statistik — stigit med 47,6 96. Vad arbetarna fått i tillskott i lönekuvertet under denna tid vet vi. Det har inte varit mer än att det resulterat i reallönesänkningar både 1977 och i år. En förbättring av bostadspolitiken kan bara åstadkommas genom en markant ökad bostadsproduktion, minst 75 000 lägenheter omedelbart och därefter en successiv ökning till 100 000 nya lägenheter per år. Herr talman! Samtliga talare i denna debatt har sagt sig vilja begränsa resp. avskaffa arbetslösheten. Men medlen har växlat mellan tro på konjunkturuppgång och mera realistiska förslag. Eftersom jag tvingas fatta mig kort vill jag trycka på nödvändigheten av en omläggning av hela vår handelspolitik med inriktning på den krisfria socialistiska marknaden, en kraftigt ökad förädling av de svenska industriprodukterna, en expansiv statlig industrisektor och effektiva åtgärder mot kapitalflykten. Till sist, herr talman! Till de kuriösa inslagen i denna debatt hör onekligen Fritz Börjessons inoch utrikespolitiska utläggningar. Han påstod att ungdomsarbetslösheten berodde på att ungdomen var kräsen när det gällde att ta jobb. Jag kan berätta för herr Börjesson att för någon vecka sedan hade 6 000 arbetslösa ungdomar i Västsverige 250 lediga platser att slåss om. Att då tala om att ungdomen är kräsen när det gäller att ta jobb är ganska förmätet. Fritz Börjessons filosofi var att den fulla sysselsättningen och de fasta priserna i de socialistiska länderna berodde på att fackföreningarna där inte sysslade med lönefrågor och liknande utan ägnade sig åt idrott och annan kulturell verksamhet. Det här är naturligtvis djupsinnigheter som man egentligen inte skulle bry sig så mycket om. Om inte Fritz Börjesson hade varit ledamot av det tunga näringsutskottet skulle jag ha skrattat åt den här argumentationen. Men tyvärr är den ett symptomatiskt prov på den borgerliga politik som går under epitetet mittenpolitik.

Herr talman! På det näringspolitiska området finns för Sveriges del inga större glädjeämnen att summera från de två senaste årens utveckling. Misslyckandena och problemen är så stora och så djupa att de kommer att kasta sin mörka slagskugga långt in på 1980-talet. Den svenska industriproduktionen ligger nu 6 ?6 lägre än den gjorde 1976. I dag har vi närmare 100 000 personer färre sysselsatta i industrin än 1976. Industrins framtidsinvesteringar ligger i år 30 96 lägre än 1976. Det är inte svårt att översätta innebörden i dessa siffror till verklighet. Från längst uppe i norr till längst nere i söder finns platser där människorna drabbas av kriserna i näringslivet. I tiotusentals familjer runt om i vårt land ställer man oroligt frågan: Hur skall det gå med våra jobb i framtiden? I hundratals kommuner runt om i landet ställer man oroligt frågan: Hur skall det gå med kommunens och ortens framtid? I tusentals småföretag landet över ställer man oroligt frågan: Hur skall det gå med företaget, när underleveranserna försvinner? På detta sätt sprider sig som ringarna på vattnet oron, osäkerheten och problemen. Sådan är bilden av Sverige hösten 1978, två år efter det att de tre borgerliga partierna övertog regeringsansvaret. Men det vore fel och orättvist att skylla allt på den borgerliga trepartiregeringen. Den internationella utvecklingen påverkar oss. Nya länder har med stor framgång brutit sig in på de traditionella svenska marknaderna. Men ofrånkomligt är att den borgerliga trepartiregeringens politik fördröjt eller rent av motverkat rimliga lösningar på problemen inom ekonomin. Genom att man låtit industriinvesteringarna rasa samman berövas vårt land framtida produktionsmöjligheter, eftersom de nya fabrikerna och maskinerna inte kommer till stånd. Detta är oroande, inte minst för vår exportindustris konkurrensmöjligheter. Vår hemmamarknadsindustri har också drabbats hårt genom att man låtit bostadsbyggandet gå ner. Den svenska byggmaterialindustrin och många andra industrigrenar har härigenom fått stora problem. Misslyckandena från den borgerliga näringspolitiken får inte upprepas. Och det är viktigt att vi inriktar våra ansträngningar på att lösa de problem som vi har och som vi kommer att möta i framtiden. Vi måste vända avveckling till utveckling. Sverige är en industrination. Vår ekonomiska självständighet, vår sysselsättning och vår sociala trygghet kan vi försvara och utveckla endast genom att stärka vår industriella kapacitet. Att åter få fart på den svenska industrin är en mycket viktig uppgift. Detta var något som den socialdemokratiska partikongressen kraftigt underströk. Jag vill anföra några viktiga utgångspunkter för en framtida offensiv näringspolitik. En stor del av de ekonomiska problem som vårt land har i dag beror på att industrin inte har en tillräcklig andel av vår totala ekonomi. En ökad industriproduktion är nödvändig, om vårt land skall kunna lösa de grundläggande problemen i fråga om balans i utrikesbetalningar, möjligheter till ökad gemensam service och naturligtvis ökad sysselsättning. Vårt land har goda förutsättningar som en industrination i första ledet, främst på grund av den arbetsvilja, det kunnande och den yrkesskicklighet som finns på alla nivåer i de svenska företagen. Sverige har stora värdefulla naturtillgångar, som fortfarande kan spela en viktig roll för vår industriella utveckling. Vi har en väl utbyggd gemensam sektor. Industripolitiken måste inriktas så, att alla dessa förutsättningar utnyttjas på bästa möjliga sätt. Detta kräver i sin tur en fortlöpande omställning och förnyelse av vårt näringsliv. Såväl samhällsekonomiska som mänskliga skäl gör det ofrånkomligen nödvändigt att ställa kravet att alla omställningar måste ske i socialt acceptabla former. Detta kommer att kräva långtgående samhällsinsatser. En konkurrenskraftig industristruktur under 1980-talet förutsätter en aktiv statlig näringspolitik. Denna kräver en utbyggd planering såväl inom samhällsorganen som inom företagen. Samhället måste ha ordentliga resurser och redskap för den övergripande planeringen och för det näringspolitiska arbetet i övrigt. Det behövs mer av samhällelig ledning för att lösa problemen i näringslivet. Vi skall visa hur en förtroendefull samverkan mellan samhälle, anställda och deras organisationer och näringsliv kan bilda grundvalen för en framgångsrik industrination. Det är socialdemokratins förhoppning att de två senaste årens dyrköpta erfarenheter minskat den tidigare misstron inom näringslivet mot en aktiv näringspolitisk planering. Samhället måste vidta målmedvetna åtgärder för att understödja framtidsinriktade och utvecklingsdugliga företag. Det kunnande som finns inom den gemensamma sektorn bör vi utnyttja även utanför vårt lands gränser och kanske öppna en ny inriktning av vår export. Samhället har ett särskilt ansvar för att stimulera forsknings-, utvecklingsoch innovationsverksamheten i det svenska näringslivet. Detta bör ske genom såväl ökat stöd till forskningsverksamhet i generella former som ökat stöd till forskningsprojekt och fria uppfinnare. Samhället har ett övergripande ansvar för att stimulera industrins kapitalinvesteringar och att förbättra förutsättningarna för företagens kapitalförsörjning. Därför är det nödvändigt med en kraftig utbyggnad av bl.a. Investeringsbanken och fjärde AP-fonden samt inrättandet av en särskild strukturfond och löntagarfonder. De statliga företagen måste ta ett särskilt ansvar för en utbyggnad av Sveriges industriella kapacitet. Statsmakterna måste medverka till att detta sker och vara beredda att medverka vid finansieringen av en sådan utbyggnad. Borgerliga propåer om ett försvagande av Statsföretag måste avvisas. Sammanlagt innebär detta att mycket större insatser än hittills måste göras för att ge näringspolitiken en offensiv och framtidsinriktad målsättning. Den typen av insatser har i stort sett lyst med sin frånvaro i den borgerliga trepartiregeringens näringspolitik. Men låt mig understryka en sak för att undvika alla missförstånd. En framtidsinriktad näringspolitik innebär inte att insatserna för de i dagsläget krisdrabbade branscherna får eftersättas. Det näringspolitiska problemet i dag är inte en fråga om ett antingen-eller; antingen satsning på planmässig omställning inom problembranscher eller satsning på offensiva branscher. Det måste vara fråga om ett både-och. Men den stora fördelen med att näringspolitiken blir offensiv är att först då skapas reella möjligheter för en planmässig omställning från problemområden till nya expansiva områden. När det gäller tekoindustrin har socialdemokraterna i riksdagen krävt att regeringen för hela den svenska tekoindustrin lägger fram en strukturplan där man tar hänsyn till försörjningspolitiska, arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska överväganden. Tekoindustrin befinner sig i dag i en svår kris. När det gäller varvsindustrin aviserade regeringen i början på sommaren förslag som skulle ha inneburit förödande effekter för den svenska varvsnäringen. I många viktiga avseenden var dessa förslag rena skrivbordsprodukter som aldrig skulle kunna förverkligas. Men likväl skulle de ha lett till betydande problem inte bara för de anställda utan också för berörda kommuner och företag. Det är nödvändigt med omställningar i planerade former i den svenska varvsindustrin. Men omställningarna måste syfta till att ta till vara alla utvecklingschanser. Socialdemokratin kräver därför att trepartiregeringens förslag grundligt omarbetas. När det gäller gruvindustrin krävde socialdemokratin i ett sjupunktspro gram redan sommaren 1977 långtgående åtgärder för utveckling och omställning. Fortfarande lyser utvecklingsinriktade insatser från regeringens sida med sin frånvaro. När det gäller stålindustrin måste strukturdiskussionerna åter komma i gång. Detta kan endast ske genom aktiva insatser från statsmakternas sida. De mindre handelsstålverken måste samordnas sinsemellan och med SSAB. Inom specialstålområdet måste de valhänta och dåligt samordnade försöken att få till stånd en samverkan mellan företagen ersättas med en medveten strukturpolitik. Från socialdemokratisk sida har vi vid flera tillfällen krävt att regeringen utarbetar en samlad plan för specialstålsindustrins utveckling. Detta krav upprepar vi nu. Kommer vi att ha råd med att satsa på en näringspolitik som samtidigt innebär så betydande insatser för både utveckling och omställning? Innan man svarar på den frågan måste man betänka att det nuvarande underutnyttjandet av våra resurser kostar det svenska samhället flera tiotal miljarder kronor per år. Det finns ingen åtgärd i vårt samhälle som ger en bättre avkastning än en politik som innebär att vi uppnår ett effektivare resursutnyttjande i det svenska näringslivet. Den för landet dyrbaraste politiken är att nu sitta med armarna i kors och vänta på bättre tider. Vi måste möta de bättre tiderna med en offensiv politik. Socialdemokratin är beredd att ge ett kraftfullt stöd till en framåtinriktad näringspolitik som genom aktiva samhällsinsatser främjar utveckling och omställning i socialt acceptabla former. En politik som skulle innebära passivitet och otrygghet kommer vi däremot att kraftfullt bekämpa. Även om de flesta erfarenheterna av den borgerliga trepartiregeringens näringspolitik är dystra, så finns det erfarenheter som är värdefulla för framtiden. När de borgerliga var i opposition före 1976 varnade de för faran med statliga initiativ och insatser i näringslivet. I regeringsställning fick de borgerliga erfara att det för att klara problemen inte räckte med att lita till de ”självläkande krafterna” eller vädja till företagen om socialt ansvar. De borgerliga fann det nödvändigt att engagera staten. Och i många branscher skedde detta i mycket stor omfattning. En viktig erfarenhet har därför vunnits för framtiden, nämligen att också de borgerliga nu insett att staten måste engagera sig i industri och näringsliv. Detta är, vill jag säga, en framgång i den svenska näringspolitiska debatten. Vi kan därför hoppas på att vi slipper ödsla tid på meningslösa diskussioner om samhället skall engagera sig eller ej. Debatten måste i stället gälla hur vi vill att vårt näringsliv skall utvecklas i framtiden och på vilket sätt staten skall engagera sig för att främja en tryggare utveckling. Socialdemokratin anser att det kommer att bli nödvändigt med långtgående statliga initiativ och insatser för att klara de problem som vi står inför. Vi hävdar att det endast är med en aktiv och framåtsyftande näringspolitik som vi kan trygga sysselsättningen inom industrin och skapa de nya och bättre jobben. Misslyckas vi i våra ansträngningar att säkra Sveriges ställning som industrination har vi ryckt undan basen för en social och rättvis utveckling i vårt land. Det är mot denna bakgrund som socialdemokratin anser att utvecklingen är alltför viktig för att överlåtas åt marknadskrafterna. Vår slutsats blir därför entydig: Samhället måste ha det övergripande ansvaret för en planerad näringsoch sysselsättningspolitik. Och detta är, herr talman, utgångspunkten för socialdemokratins näringspolitik.

Herr talman! Jag känner mig något som en främmande fågel när jag går in i det här blocket av näringspolitisk debatt — kanske alldeles särskilt den här gången, eftersom jag i vanliga fall brukar delta i den debatten. Men i dag har jag ett annat ärende. Jag har fått ansvaret för att arbeta med idrottsfrågorna i den folkpartiregering som nyligen tillträtt, och jag vill i denna allmänpolitiska debatt ge min syn på det uppdraget. Den allmänpolitiska debatten bör spegla frågeställningar och aktuell debatt i det svenska samhället, och bortsett från att jag har särskild anledning i dag att föra in idrotten i debatten tycker jag att idrotten har en omfattning och betydelse som mer än väl motiverar detta. Från att ha varit en sysselsättning för några få fantaster har idrotten utvecklats till vår i särklass största folkrörelse med drygt 3,7 miljoner organiserade medlemmar. Förkortad arbetstid och ökad fritid har bland andra faktorer påskyndat idrottens utbredning. Av medlemmarna var 1975 1,5 miljoner i åldern 12-24 år. Självklart förekommer det att åtskilliga unga idkar mer än en idrott och alltså kan ha dubbelräknats, men även med den reservationen råder det ingen tvekan om att idrottsrörelsen mer än någon annan folkrörelse lyckats engagera de unga. Dessutom bör man ha i åtanke att idrottsoch friluftsliv inte bara bedrivs inom idrottsrörelsen, utan många andra ideella organisationer har dessa aktiviteter på sitt program. Från vilken utgångspunkt man än ser på idrotten har den vittgående effekter i samhället. Motion och idrott har positiva effekter för folkhälsan — men här kan också göras mycket mera. Idrotten erbjuder en aktiv fritidsmiljö och fyller ett behov av lek, avkoppling och spänning. Sportens betydelse som åskådarupplevelse engagerar också många. Det är en ”teater” med stort underhållningsvärde för de flesta. TV:s tittarundersökningar visar exempelvis höga tittaroch betygssiffror för sportsändningar. Idrotten skapar kontakter mellan individer, grupper och nationer. Tyvärr slår det i det sistnämnda fallet ibland över i nationell prestige och chauvinism — något som idrotten bör bekämpa. Liksom övriga folkrörelser ger den organiserade idrotten många av sina medlemmar en bra skolning i föreningsteknik, administration och organisation, och det är sådant som kommer till användning på andra områden i samhället. Jag skulle kunna fortsätta att räkna upp idrottens stora positiva värden för individ och samhälle, men det sagda får vara nog. Jag skall också gå in och granska delfrågor inom idrottsrörelsen i fortsättningen av mitt anförande. Om man betonar de positiva sidorna av idrotten får man inte blunda för att idrotten lika litet som någon annan omfattande samhällsföreteelse kan uppnå enbart positiva resultat. Som demokratisk folkrörelse har idrotten ännu inte nått full mognad, och idrotten har också skadeverkningar. Mycket är bra inom idrotten — det mesta vågar jag påstå — men det finns också mycket som behöver rättas till. Det är den samlade idrottsrörelsens sak att reda upp problemen av här antydd art, men samhället har också rätt att ställa kravet på idrottsrörelsen att så sker. Jag skall återkomma till detta. De senaste 100 åren har människan i industriländerna radikalt omskapat den miljö hon lever i. Tekniska hjälpmedel har mer och mer övertagit det arbete som tidigare gjorts med muskelkraft. Förändringarna har väl i de flesta fall varit till det bättre för människan, men utvecklingen har också medfört problem. Ett sådant problem är att människan, vars kropp är skapad för rörelse och fysisk aktivitet, skall anpassas till en värld fylld av tekniska finesser med få inbyggda krav av denna art. En målmedveten satsning på motionsidrott för alla åldrar är det bästa sättet att komma till rätta med den fysiska inaktivitet som blivit något av tekniksamhällets baksmälla. En viktig del i ett sunt levnadssätt är också en anpassning av våra kostvanor till den fysiska aktivitet som vi utövar. Socialstyrelsens kampanj för bättre kost och ökad motion förtjänar ett ökat stöd, och jag tror att den skulle bli än effektivare om den kunde spridas till skolorna i större utsträckning. Jag avser att diskutera detta spörsmål med socialstyrelsen och skolmyndigheterna. Det anses i dag medicinskt dokumenterat att den ökade frekvensen av vissa sjukdomar beror på fysisk inaktivitet. Dit hör t.ex. hjärtoch kärlsjukdomarna som ökat kraftigt i de flesta ”välfärdsländer” och orsakar flera dödsfall än någon annan sjukdom. Undersökningarna visar att fysiskt inaktiva löper två till tre gånger större risk att dö i hjärtoch kärlsjukdomar vid en viss ålder än fysiskt aktiva människor. Chansen att överleva en första hjärtattack är också statistiskt mycket större för den rörliga människan. En undersökning som redovisats i Läkartidningen bestyrker också tidigare resultat: de som motionsidrottar är mindre sjukskrivna än fysiskt inaktiva, och samma resultat har också professor Bengt Saltin kommit fram till när han i ledningen för ett team vetenskapsmän gjort en medicinsk-fysiologisk värdering av träning hos människor i medelåldern. Jag har uppehållit mig rätt utförligt vid värdet av motion och breddidrott som leder till ett bättre hälsoläge, och det är för att påvisa de starka skäl som finns att samhället stöder idrottsrörelsen i dess speciella inriktning på breddidrotten. Målet bör vara att erbjuda en verklig breddidrott för alla människor och att dessa stimuleras att delta. Breddidrotten är förebyggande hälsovård, och att förebygga är den rätta vägen. Jag skall citera ur Nei Ching, den kinesiska medicinens klassiska verk, där man säger: ”Att bekämpa sjukdom enbart är som att smida vapen sedan slaget börjat.” Att dra upp klara gränser för ansvarsfördelningen mellan stat, landsting och kommun då det gäller breddidrotten är en mycket viktig uppgift. Nu är det litet snårigt då det gäller att avgöra vem som skall svara för vad i fråga om olika stödåtgärder. Det bör vara möjligt att dra upp klarare linjer i denna ansvarsfråga och jag vill medverka till detta. Medan jag är inne på motion och breddidrott vill jag också peka på behovet av motion och breddidrott knuten till arbetsplatserna. Ur detta behov har Korpens verksamhet vuxit fram. fr.o.m. den 1 juli 1976 är Korpen ett särskilt förbund inom Riksidrottsförbundet med speciell inriktning mot motionsidrott. Korpen har härigenom fått en viktig servicefunktion till övriga specialförbund i motionsfrågor. Korpens verksamhet är en viktig hälsooch trivselfaktor i vårt industrialiserade samhälle. Korpen har också bidragit till att skapa ”vi-anda” och ökad gemenskap på arbetsplatserna. En viktig kontakt för mig i mitt arbete med idrottsfrågorna blir den med Korpen. Jag har inledningsvis pekat på den stora betydelse som ungdomsidrotten har, både för individens utveckling och för samhället. Här är ledarproblemen brännande. En kärntrupp av idealister håller i dag denna verksamhet flytande, men det är svårigheter att rekrytera nya ledare. Ledarna får också offra värdefull tid av sin ledargärning till att samla in pengar. Bingo och lotterier kräver mycket arbete. Ännu är vi inte framme vid den punkt där ungdomsidrotten kan få det samhällsstöd den behöver för sin verksamhet. Någon självverksamhet bör kanske finnas kvar för att skola ungdomarna i eget ansvar då det gäller att ta på sig ekonomiska bördor. Men successivt bör ungdomsidrotten avlastas det stora ekonomiska ansvar som den nu måste ta. Jag tror att den åtgärden skulle göra det lättare att rekrytera ledare. Det går inte i ett kort anförande att ta upp och genomlysa idrottens alla problem. Enligt min mening bildar breddidrott och den mera renodlade tävlingsidrotten på alla nivåer en enhet. Motion och breddidrott utgör grunden på pyramiden, och eliten finns i toppen. Jag anser att framgångar för svensk elitidrott betyder bra och stimulerande propaganda för breddidrotten. Man skall också komma ihåg den stilbildande påverkan på den uppväxande generationen som idrottsliga föredömen som Ingemar Stenmark, Linda Haglund, Björn Borg och Sven-Åke Lundbäck har. Min slutsats är alltså att också elitidrotten bör ha samhällets stöd. En bra stödform till den idrottsbegåvade ungdomen anser jag kombinationen utbildning-elitidrott vara. Vi har redan fleras.k. idrottsgymnasier, och det finns ett klart behov av ännu fler. Jag vill ta upp ett resonemang med det ansvariga statsrådet på utbildningsområdet om detta. Det vore vidare önskvärt om kombinationen studier-elitidrott också kunde tillämpas vid studier på universitetsnivå. Det är viktigt att den duktiga idrottsungdomen kan få en bra start i livet även då det gäller den civila gärningen. Vi mås:e också skapa bättre möjligheter för de kvinnliga idrottsutövarna. På alla nivåer är de ännu satta i efterhand. Det saknas ofta bastu och omklädningsrum för kvinnorna på våra idrottsplatser, de får inte disponera planer och andra idrottsanläggningar på samma villkor som den manliga delen av tävlande och tränande och de behandlas fortfarande litet njuggt och överseende då det gäller representation, både i nationella och i internationella sammanhang. Detta måste rättas till — även inom idrotten skall det vara jämlikhet. Hormondopingen har blivit ett problem inom idrotten, särskilt i de grenar där man behöver extraordinär styrka. Sådana grenar är t.ex. tyngdlyftning, brottning och vissa grenar inom fri idrott. Detta är en kräftsvulst inom idrotten som snarast måste opereras bort. Först och främst måste upplysningen bli bättre om de allvarliga skadeverkningar som kan uppstå på den som brukar hormoner. Kontrollen måste skärpas ytterligare, de internationella idrottsorganisationerna måste ta ett större ansvar och det måste vara kännbara straff för överträdelser. Men då skall inte bara den unge idrottsmannen eller flickan straffas utan också de som gett honom eller henne preparatet och måhända inspirerat dem att använda det. Den här frågan lär vara anhängiggjord av en finsk delegat till Nordiska rådets kommande sammanträde, och jag hoppas att man från svenskt håll skall ansluta sig till denna uppfattning. Jag skall träffa ledningen i Riksidrottsförbundet inom en nära framtid, och då vill jag få en ytterligare orientering i ärendet och med RF-ledningen överlägga om vad som går att göra både nationellt och internationellt för att få bort dopingen. Vad jag förstår är kontrollen också ett stort vetenskapligt problem. Med detta anförande har jag dragit upp vissa riktlinjer för min verksamhet som ansvarig för idrottsfrågorna i jordbruksdepartementet. Idrottens stora problem är dock naturligtvis vilka resurser som samhället kan ställa till förfogande i framtiden. Här är idrotten underkastad samma hårda prövning som all annan samhällsverksamhet, särskilt i ett ekonomiskt kärvt klimat. Men med mina personliga värderingar som grund — och de är avgjort positiva till idrottens nytta i samhället — vill jag verka för att idrottens ekonomiska förutsättningar förbättras.

Herr talman! Till mina tidigare hågkomster av vad jag en gång uppfattade från vuxenvärlden hör vad de drabbade i den svenska fattigbygden sade om vågmästarpolitik. De två senaste åren har begreppet blockpolitik gnagt sig in i medvetandet och hos många och i breda befolkningslager fött samma olustkänslor som tidigare hade kommit beteckningen vågmästarpolitik till del. I sak är det väl inte riktigt att belasta begreppen. Det är innehållet som är det väsentliga. Även ett stort parti med progressiv viljeinriktning och vilja att utjämna måste söka stöd i olika former hos andra om det saknar egen majoritet. Det som nu har upplevts är något helt annat. Tre mindre partier gick ut till väljarna med program som avsåg att vinna olika grupper och fick på det sättet underlag för att tillsammans bilda regering. Den politiska verkligheten är inte så onyanserad att det bara finns två färger, svart och vitt. Och jag finner inte bara klandervärda drag hos motståndarna till den politik som jag från min anspråkslösa plats på de bakre bänkarna försöker tjäna. Nog finns det en utvecklingsvilja hos moderaterna, och nog kan center partisterna låta tala vid sig i fördelningsfrågor. Men i fördelningspolitiken seglar moderaterna på konservatismens mörkblå vågor, medan centern bärs fram av utvecklingskonservativa strömningar. Det olyckliga är att centerns utvecklingskonservativa och moderaternas fördelningskonservativa värderingar i två långa år fått förenas i en regering. Förhoppningsvis har inte svikna löften och förväntningar tillfogat vårt politiska liv obotlig skada. Folkhushållet var inte fritt från bekymmer före 1976 heller. Inflationsproblemen var inte obekanta. Inget land har kunnat förena full sysselsättning med stabilt penningvärde. Den fulla sysselsättningen prioriterades här i landet. Vanligt folk fick det något, om ibland litet, bättre för varje år. Genom uppbyggnad av det gemensamma — socialförsäkringar, sjukvård, utbildning, pensionssystem och mycket annat — har samhället omgestaltats. Grunden har varit hög sysselsättning och produktivitet. Förändringen har skett stegvis, och i omgestaltningens spår har också följt problem som vi ibland i efterhand har sagt oss att vi borde ha kunnat förutse och förebygga tidigare och bättre. Men ingen kan beskylla socialdemokratin för att ha svikit vallöften. Jag har studerat detta för alla val från 1932 till 1976. I sanningens intresse skall då erkännas att de konkreta löftena inte varit alltför många. Det har rört sig om pension, sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, längre semester, kortare arbetstid m.m., och där har löftena kunnat infrias. I övrigt har våra vallöften varit allmänt hållna och pekat på fortsatt välfärdspolitik. Kanske vi därigenom har varit med om att ge näring åt talesättet att politiker lovar runt, även om ingen kan påstå att vi hållit tunt. Så hände något i spåren på en i den politiska hetluften ny fråga 1976. En ledande politiker trädde fram och gav absoluta löften. Det upplevdes av många som något nytt och förhoppningsfullt. Alla förstår att jag menar Fälldin och kärnkraften, som jag i övrigt inte skall gå in på så mycket. Löftena om 400 000 nya jobb var inte lika absoluta, men de uppfattades i sitt sammanhang som lika bindande. Det var om kärnkraften och jobben som reportrarna pressade Fälldin. Om den löftespolitiken kan nu svenska folket med fakta i backspegeln konstatera att vad regeringsbildaren lovade att inte göra — ladda kärnkraftsreaktorn — det har han gjort. Men vad han lovade att göra — skaffa nya jobb — det har han inte gjort. Ansvaret är inte bara Fälldins och centerns. Det finns två parter till. Dessa stod inte fullt ut upp för sin politik i valrörelsen och gick sedan in i en omöjlig regeringskoalition, som i två år blockerade riktiga lösningar av viktiga politiska frågor. Det är det som nu har gett ordet blockpolitik en så motbjudande innebörd. Debatten om vem som bär skulden för att blocken sprängdes förstår jag inte alls. Slåss om äran i stället! Jag tror inte att talesättet att människor glömmer så fort är riktigt. Löftena om 400 000 nya jobb är inhuggna i sten. Handen som högg in dem darrade inte. Man kunde t.o.m. berätta om hur många arbetstillfällen som skulle skapas i industrin. Centern lovade också att alla människor oavsett bostadsort skulle få tillgång till allsidig sysselsättning. I ett uttalande den 12 augusti 1976 lanserade centern sin servicegaranti och krävde att varje ort i landet skulle få en likvärdig samhällsservice. + Folkpartiet ville inte vara sämre och lovade garantera arbete, utbildning eller praktik åt alla unga. Och hur gick det? Redan en enkel sammanställning ger en avslöjande bild av halten i de borgerligas löften: Bara under 1977 minskade antalet industrisysselsatta med 45 000 personer. Mer än 100 000 människor kom att ställas utanför den egentliga arbetsmarknaden. Det svåra läget på arbetsmarknaden under den borgerliga regeringens tid hänger till en del samman med den svaga utvecklingen av den internationella konjunkturen. Med detta har socialdemokraterna inte stuckit under stol. Men oppositionen har samtidigt kunnat påvisa hur trepartiregeringens egen politik direkt har spätt på den svaga utvecklingen. Svångremspolitiken har slagit mot både individer och regioner. Sysselsättningsutvecklingen i stort bestämmer om man kan upprätta en regional balans. Stagnerar sysselsättningen totalt, minskar tillskottet av nya arbetstillfällen som kan lokaliseras till utsatta regioner. Redan etablerad sysselsättning slås ut eller hotas. Jag kommer från ett av de län som är mest illa ute. Ändå faller det ofta bort vid uppräkning av problemområden, vilket har retat oss sörmlänningar. Nu är det ändå inte tröstesamma ord vi är ute efter, utan handling. Det är ostridigt att industrilänet Sörmland utsatts för alla aktuella kriser. Det gäller bl.a. följande: Handelsstål i Oxelösund. Specialstål och metallmanufaktur i Eskilstuna. Gjuteri i Flen, som också genom fartygsutrustningar fått känning av varvskrisen. Teko och metall i Katrineholm och Vingåker. Trävarubranschen i Nyköping, som därtill hotas med en förlust som föranleds av den hårda centralismen inom jordbrukets föreningsrörelse och som också mister sin flygflottilj. Den nu avsuttna regeringens svaga intresse för försörjningsberedskapen har väckt oro i Strängnäs genom hot om där tillverkad röntgenutrustnings inlemmande i multinationell intressesfär. Sörmlänningarna har verkligen fått träning i att hålla nerverna under Nr 22 kontroll. Men det kostar på, för vart vi går och var vi sitter och var vi står, så nås vi av uppgifter om nya slag mot vår försörjningsbas. För en timme sedan nåddes jag genom tidningen Folket, som ville ha min kommentar, av meddelandet om att Scanglas i Oxelösund varslat om nedläggning, vilket innebär bortfall av ytterligare 96 anställda i en redan pressad länsdel. Man kan verkligen undra hur det står till med den industriella planeringen. För 12-13 år sedan sysselsatte företaget 450 personer. För två tre månader | sedan diskuterades utbyggnad. För ett år sedan flyttade man in i nybyggda lokaler. Vid invigningen talades det om nyinvesteringar. Och nu varslas om nedläggning. Exakt vad regeringen kan göra i det här fallet vet jag inte, men jag utgår från att den nye industriministern omgående skaffar sig erforderlig information och med alla de medel som kan stå till hans förfogande ingriper. Vi har upplevt besked av det här slaget så det räcker. Det är på tiden att Sörmland får ta emot positivare meddelanden. | Drastiskt kan man uttrycka det så att AMS, näst landstinget, är Sörmlands största arbetsgivare. Och verket är ingen dålig sådan. Med de medel som står till dess förfogande sysselsätter länsarbetsnämnden indirekt mellan 6 000 och 7000 människor. Genom de arbetsmarknadspolitiska arrangemangen har arbetslösheten, främst i ungdomsgrupperna, kunnat nedbringas sedan i augusti. Antalet sysselsatta var i augusti detsamma som vid motsvarande tidpunkt i fjol. Men det hänger samman med att deltidsarbetet har ökat, medan antalet | heltidsanställda fortsätter att minska. Antalet arbetstimmar är därför 5 96 | lägre än i fjol. Arbetsmarknadspolitiken är visserligen en hörnpelare i de samlade sysselsättningspolitiska ansträngningarna, men enbart med arbetsmarknadspolitik kan man aldrig förverkliga målsättningen arbete åt alla. | En genom ett sörmländskt socialdemokratiskt landstingsinitiativ tillkommen och i länsstyrelsen förankrad näringslivsutredning, som leds av min partioch bänkkamrat Svante Lundkvist, har nyligen nödgats redovisa att de tunga industribranscherna i Sörmland inte utnyttjar sin kapacitet till mer än | mellan 50 och 60 96. Trenden belyses också av länsarbetsnämndens statistik. | procentenheter lägre än riksgenomsnittet. Vid samma tid i fjol var den 0,5 procentenheter högre än i riket. Nu är den hela 1,1 enheter högre, och det är bara tre län som redovisar högre siffror. Det här hänger självfallet samman med den industrikris som förvärrats under den borgerliga regeringsperioden. Sörmland hör till de län som | procentuellt har de flesta industrianställda. Kommer den nuvarande tendensen inom tillverkningsindustrin att bestå, föreligger uppenbara risker I för att den industriella tradition som finns i Sörmland drastiskt kommer att tunnas ur. Enligt gjorda beräkningar behöver ca 8 000 nya arbetstillfällen skapas inom 137 tillverkningsindustrin i länet för att man skall kunna återställa nivån. Det behövs verkligen en expansiv industripolitik. Det får inte bli flera sådana besked som jag berättade att jag fick från Oxelösund för bara en timme sedan. Den Lundkvistska utredningen följer upp en del intressanta produktutvecklingsidéer, och den gör sig hörd i departement och näringsliv. Inte minst av statsmakterna krävs handling, för som Svante Lundkvist sade när nämnda utredning redovisade sitt senaste material har varken länet eller landet råd att inte utnyttja de befintliga resurserna. Från att nu ha exemplifierat min kritik med geografiskt valda exempel går jag över till att kortfattat behandla en del av en samhällsfunktion. För en vecka sedan kunde vi ta del av den nya regeringens programförklaring. Jag skall inte i det här sammanhanget betygsätta detta dokument. Men ibland säger vad som inte står i ett papper mer om det än vad som är skrivet i det. Jag noterade därför att den nya regeringen inte hade något att säga om den framtida försvarspolitiken och inte heller om de dagsaktuella frågorna, t.ex. om det framtida attackflyget eller de värnpliktigas ekonomiska förhållanden. Under den borgerliga trefaldighetens tid stod också folkpartiet för en politik som innebar att bortåt 350 milj.kr. ges ut på utvecklingsarbeten för ett flygplan som det inte har fattats politiskt beslut om. Man lät den moderata försvarsministern träffa överenskommelser, som innebär att Jaktviggenprogrammet fördyras redan i den andra delserien om inte BJLA byggs. Man har varit så angelägen från den avgående regeringens sida att försöka få i gång B3LA-projektet att man inte ens dragit sig för att börja agera för ett samarbete med NATO-landet Italien, vars renommé i fråga om vapenexport, t.ex. till Sydafrika, lämnar mycket övrigt att önska. Det är min bestämda förhoppning att när nu folkpartiet kastat loss från blockpolitiken detta också skall innebära en frigörelse från B3LA-affärerna. Därmed skulle det också kunna skapas förutsättningar för att försvarsdebatten inte fortsättningsvis fixeras vid ett vapen utan i stället kommer att handla om hur folkförsvaret skall kunna utvecklas i framtiden. Att med öppna ögon kunna se verkligheten gör också att frågorna om annan sysselsättning i berörda orter — främst Linköping och Trollhättan — blir aktuella. Samhället har sitt ansvar för att annan verksamhet och sysselsättning kommer till, men jag vill också gärna understryka vad den socialdemokratiska partikongressen kraftigt strök under, nämligen att det måste ställas större krav på försvarsindustrins företag att medverka till att alternativ produktion kommer till stånd. Även i detta avseende har den chimäriska treenigheten medfört en låsning. Genom att man inte kunnat samla sig till ett ofrånkomligt nej till BILA projektet har alternativ blockerats och omställningen försvårats. Flygindustrikommittén skall väl snart lämna över sitt betänkande och då har regeringen en chans att äntligen göra slut på ovisshetens pina. Den nya försvarsministern kom med detsamma i blåsväder på grund av vissa industriengagemang. Nu får han en möjlighet att vända sin erfarenhet som industriell beslutsfattare till en fördel. Industrimän brukar ju kunna vara beslutssnabba gossar.